Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till vad Ingrid Sundberg sade. Ingrid Sundberg upprepar samma gamla ohållbara argument om att en ensidig svensk bojkott inte skulle ha någon verkan. Hur vet Ingrid Sundberg det? Vad bygger Ingrid Sundberg det argumentet på? Det skulle vara intressant att få veta detta. Sedan sade Ingrid Sundberg att FN inte har beslutat om någon sådan bojkott, och hon vill nära nog göra gällande att detta är villkoret för att vi över huvud taget skall kunna börja fundera över saken. Men så förhåller det sig inte. Vi kan vidta åtgärder utan att FN har fattat något beslut. Vi vet ju att om FN fattar beslut, som i fallet Rhodesia, följs det inte. Därför tycker jag att man kan koppla bort FN i det här fallet och inte grunda sin inställning på argumentet att om FN inte har fattat beslut kan ingenting göras. Sedan åberopades GATT. Man skulle bryta mot överenskommelser i GATT, om man vidtar åtgärder mot handeln med Chile. Vi har funderat över vad utskottet menar med detta. Såvitt jag förstår rör det sig om artikel XXI i GATT-avtalet, där det står att man kan bryta mot GATT-avtalet, om man därvid uppfyller FN-stadgan om internationell fred och säkerhet. Om man inte tolkar detta formalistiskt utan reellt, och grundar sin uppfattning på hur verkligheten ser ut, måste ju Chilejuntan sägas utgöra ett hot mot människoliv och mot fred och säkerhet — såväl mot främmande folks som mot det egna folkets rättigheter. Därför är GATT-avtalet inget argument för upprätthållandet av ekonomiska förbindelser med Chilejuntans förtryckarregim. Och därför vill jag också uppmana utrikesutskottet att lämna formalismen och se till verkligheten, som kräver solidaritet inte bara i ord utan också i handling. Man bör av den anledningen tillmötesgå den breda demokratiska fronten i Chile, som kräver en allomfattande bojkott av juntan. Låt mig göra ytterligare en kommentar. Ingrid Sundberg sade att ingen chilenare som befinner sig i Sverige skall mot sin vilja skuffas ut ur Sverige. Det vore mycket bra, Ingrid Sundberg, om man också i praktiken tillämpade den regeln. Det gör man emellertid inte. Mängder med chilenare har ju mot sin vilja skuffats ut ur Sverige.

Herr talman! Låt mig börja med att önska att det inte vore samma gamla vanliga argument som Bertil Måbrink eller jag framförde här, utan att förändringar i Chile kunde ske och bli påtagliga, så att vi slapp föra den här typen av debatt. Men verkligheten är skrämmande, och verkligheten är som den är. Därför är det självklart att utrikesutskottet i behandlingen av de här Nr 33 motionerna har lagt ned ett stort arbete och noggrant undersökt förhållan Onsdagen den dens 21 november 1979 Låt mig först bemöta vad Bertil Måbrink sade om GATT. I artikel XXI, Undantag i säkerhetssyfte, finns bl.a. följande stadgande: ”c) hinder för part Bojkottåtgärder att vidtaga åtgärder i överensstämmelse med dess förpliktelser enligt Förenta mot Chile Nationernas stadga i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet.” Till Bertil Måbrink vill jag säga att det faktiskt inte är FN som kan utfärda den här typen av sanktioner, utan det är FN:s säkerhetsråd. Ett villkor för sådana här sanktioner skall bl.a. vara att det föreligger ett hot mot internationell fred och säkerhet. Nu påstår Bertil Måbrink att så är fallet, och att situationen i Chile utgör ett sådant hot. Det må vara, men jag är övertygad om att både Bertil Måbrink och jag skulle kunna räkna upp 10, kanske 20, länder i världen där förtrycket mot de mänskliga rättigheterna är påtagligt och så stort att det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vi måste genom de internationella åtaganden vi har och genom hela organisationen och uppbyggnaden av Förenta nationerna i syfte att skapa fred och säkerhet följa de regler och de förordningar som vi förbundit oss att följa. Det är orsaken till att vi i det här fallet inte på något sätt kan inse att situationen i Chile till den grad utgör ett konkret hinder mot internationell fred och säkerhet att vi kan bryta mot våra åtaganden enligt GATT avtalet. Bertil Måbrink drar återigen parallellen med Sydafrika. Jag vill än en gång påpeka att riksdagsmajoriteten vid det aktuella tillfället klart uttryckte att det var fråga om en unik situation. Men Bertil Måbrink frågade också hur jag visste att en ensidig svensk bojkott inte skulle ha någon inverkan på situationen i Chile. Jag är övertygad om att det kraftfulla agerande som Sverige har visat i internationella sammanhang, när det gäller att påtala missförhållandena och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Chile, ger oss en helt annan styrka i våra argument än vad ensidiga aktioner från svensk sida skulle innebära. Ensidiga aktioner skulle nämligen minska Sveriges trovärdighet i utrikespolitiskt avseende och göra att man fäster mindre vikt vid de argument vi för fram i de organisationer där vi är medlemmar och där vi är respekterade. Däremot kan jag tillägga att en ensidig svensk bojkott givetvis skulle kunna ha en negativ verkan för vårt eget land, men det argumentet tycker jag inte spelar någon roll. Vad som betyder något är vår möjlighet att agera med trovärdighet och pålitlighet i internationella sammanhang. Det gör vi inte genom ensidiga aktioner som indirekt innebär att vi inte följer de krav som ställs på oss som medlemsland i FN, nämligen att sanktioner riktade mot enskilt land skall för att vara verkande beslutas av säkerhetsrådet i FN. Bertil Måbrink är säkert lika övertygad som jag om att en sådan sanktion skulle säkerhetsrådet inte vilja tillstyrka, därför att man inte bedömer situationen i Chile i dagens läge såsom utgörande ett hot mot fred och säkerhet i världen.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra vad jag sade on: GATT och avtalets artikel XXI. Jag skall än en gång uppmana utrikesutskottet att lämna det formalistiska och verkligen ta de här initiativen. Det är de förtryckta, det är majoriteten i Chile som har krävt och bett om en sådan åtgärd. Då tycker jag ändå att man skall ställa upp för dem. Jag tror att ingenting kan hända i negativ riktning för Sverige, om vi skulle vidta den här åtgärden och om det skulle gå något vid sidan av GATT-avtalet. Snarare skulle det bli positiva reaktioner internationellt sett. Ingrid Sundberg säger att hon skulle vara väldigt glad om det skulle kunna ske förändringar i Chile som resulterade i att demokratin återvände. Det är jag naturligtvis överens med Ingrid Sundberg om. Men det är ju just detta vi föreslagit. Sverige kan medverka till sådana förändringar genom att vidta de åtgärder som föreslagits i motionen. Och det är väl ändå så att de åtgärder som vi vidtog när det gällde Sydafrika —- alltså nyinvesteringsförbudet — hade en enorm effekt internationellt sett, om jag inte tar alldeles fel. Visst hade de det! Naturligtvis skulle också åtgärder mot Chilejuntan få en positiv effekt internationellt — det är inget tvivel om det. Och jag är säker på att åtgärderna ganska snart skulle komma att följas också av andra länder.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag skall bara sluta med ett konstaterande. Bertil Måbrink och jag har olika uppfattningar, huvudsakligast i två avseenden. Det ena är huruvida situationen i Chile är unik. Jag anser inte att den är det. Det andra är de metoder för påverkan som Sverige skall använda. Det är bara att konstatera att Bertil Måbrink här inte delar utskottets uppfattning.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida lämnat in en motion som mera allmänt tagit upp förhållandena i Latinamerika, och utrikesutskottet har ägnat den ett — måste jag säga — förstrött intresse. Jag kan hålla med utskottet om att det finns nyanser i det politiska förtrycket i Latinamerika. Jag kan t.o.m. hålla med om att det finns länder där det pågår en liberalisering. Men alla sådana bedömningar beror ju på vad man jämför med. Om man jämför situationen i Chile, som vi nyss har debatterat här, strax efter militärkuppen 1973 med situationen i dag, så är det klart att den är bättre nu. Om vi tittar på Brasilien i slutet av 1960-talet, då man systematiskt krossade och slog ner all politisk opposition från den något så när demokratiska perioden före 1964, och jämför med i dag, så har det blivit en liberalisering. Men om vi jämför situationen i Brasilien i dag med situationen före 1964, så är läget för de demokratiska krafterna mycket sämre nu än det 107 var då. Ett ännu mycket mer slående exempel är Uruguay. Det utvecklades under 1900-talet till en välfärdsstat och kallades ”Amerikas Schweiz” på grund av sin avancerade demokrati, sina framsteg, sin kultur och relativt höga utvecklingsnivå. Lagar om åtta timmars arbetsdag och om rätt att strejka och att bilda fackföreningar infördes så tidigt som 1915. Lagar om allmän pension vid 60 år och förtidspensionering vidt.ex. sjukdom eller yrkesskada stiftades 1914. Också efter andra världskriget utvecklades Uruguay som alla andra demokratier. Det fanns en fullt ut fungerande parlamentarism, pressfrihet, självständiga universitet, fackföreningar osv. Levnadsstandarden och folkbildningen var hög, och landets ekonomi var god. Denna utveckling stagnerade i mitten på 1960-talet och avbröts helt och hållet av militärkuppen 1973. Nu kallas Uruguay ”Amerikas tortyrkammare”. Landet har en utlandsskuld på 1,3 miljarder dollar, en årlig inflation på 40 26 och en arbetslöshet på 12 26. 500 familjer äger all jord. 50 926 av nationalbudgeten går till militära ändamål, och 1 innevånare av 30 är militär. En halv miljon invånare har lämnat landet på grund av förföljelse eller arbetslöshet — det är I innevånare av 5. Det finns 7 000 politiska fångar, 55 000 personer har passerat fängelser och häkten sedan 1973, och 1 innevånare av 60 har utsatts för tortyr. Herr talman! Uruguay är ett av de värsta exemplen på utvecklingen i Latinamerika från slutet av 1960-talet och tills nu, men det är inte unikt. I större delen av Latinamerika gick utvecklingen mot det bättre under 1940 och 1950-talen. Folken erövrade större rättigheter och höjde sin levnadsstandard, ofta under hård kamp, men det gick ändå framåt. Men fr.o.m. decennieskiftet 1950-1960 inträffade det ena bakslaget efter det andra. Hur kan detta komma sig? Jo, från den tidpunkten ingrep USA alltmer aktivt i alla latinamerikanska länder, understödde militära kupper, exporterade vapen, höll alla reaktionära regimer under armarna och hjälpte till att krossa alla regeringar som försökte föra en progressiv och demokratisk politik. Det hade inte skadat om utskottet hade tagit upp ett resonemang om dessa för alla så välbekanta sammanhang — välbekanta för den som vill se och erkänna vilken smutsig roll USA har spelat och spelar i Latinamerika. Men detta har inte passat utskottet och kommer naturligtvis inte heller att passa dess talesman i den här frågan, Allan Hernelius. Vi har i vår motion relativt utförligt uppehållit oss vid dessa sammanhang och också ställt dem i relation till president Carters mångomskrutna kamp för mänskliga frioch rättigheter och en ny moralisk utrikespolitik, som emellertid uppenbarligen inte gäller USA:s politik i Latinamerika. Det enda utrikesutskottet och Allan Hernelius kan komma på är att säga att de av oss föreslagna åtgärderna saknar sakligt underlag. Vilken ynkedom! Det finns säkerligen ledamöter av riksdagen som tycker att det är bra att det vid så många av utrikesutskottets betänkanden inte är fogade några reservationer. Jag tillhör inte dem som tycker det. Det förvånar mig inte att utrikesutskottets moderater intar den här ståndpunkten — det är vad man kan vänta sig — men vad gör de socialdemokratiska ledamöterna av utrikesut Nr 33 skottet? Det är förvånande att socialdemokraterna i utrikespolitiken i fråga efter fråga ställer upp tillsammans med de borgerliga i utskottet och här i kammaren och röstar ner vpk:s förslag, utan att någonsin reservera sig. Sedan går ni socialdemokrater ut och är progressiva och talar vitt och brett om hur stöd behövs och hur ni är måna om att ställa upp för frihetskampen i skilda delar av världen. Så har det varit när det gäller Sydafrika, så har det varit när det gäller ett högaktuellt fall som Nicaragua. Men här i den svenska riksdagen traskar ni socialdemokrater patrullo med borgarna när det gäller viktiga och för alla uppenbara angelägenheter. Det är dubbel ynkedom, för det strider mot den ideologi som ni säger er företräda. En sak är klar, och det är att om inte vi i vpk höll dessa frågor levande, så skulle inte mycket av dessa fakta alls komma upp till diskussion i den svenska riksdagen. Vi tänker också fortsätta med att ta upp dessa frågor, även om borgare och socialdemokrater också i fortsättningen går tillsammans och röstar ner våra förslag. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionen 591.

Herr talman! Den motion från vpk som nu behandlas har en intressant men mörk inledning: ”Praktiskt taget hela Latinamerika med ett undantag, Cuba, är utsatt för imperialistisk exploatering och förtryck. De länder som dessutom slår vakt om de mänskliga frioch rättigheterna och utvidgar dessa är få. Cuba är ett av dem.” Som generellt omdöme beträffande denna del av världen målas ett stort mörker upp, med Cuba som enda ljuspunkt. Nåja, vi skall kanske inte fästa oss alltför mycket vid det förhållandet, eftersom vpk:s språkbruk är litet annorlunda än det som vi andra tillämpar. När det gäller talet om imperialism vill jag säga, att det inte var länge sedan som en framstående vpk-ledare uppgav att även Sverige var imperialistiskt — en liten men hungrig imperialistisk stat. Vi fick också i debatten alldeles nyss färska exempel på språkbruket inom vpk. Låt mig genast säga att den bild som vpk-motionärerna tecknar av läget i Latinamerika icke är rättvisande. Det finns mycket svåra exempel på förtryck och på olidliga förhållanden för människor där. Herr Söderqvist nämnde nyss ett — Uruguay — och det finns andra. Men det finns också tendenser i annan riktning, tendenser innebärande liberalisering och ökad frihet. Det är lätt att ge exempel på det. I Dominikanska republiken ledde de senast avslutade valen till vad man kan kalla ett demokratiskt genombrott. I Venezuela och Costa Rica har maktskiften kunnat försiggå efter val i helt lugna former, så lugna att de för tanken till vår idyll här i Sverige. I Ecuador har en militärregim efter tre och ett halvt år gett upp spelet och ersatts av ett civilt styre. I Bolivia försökte man häromdagen införa militärdiktatur, men kuppmakarna fick icke något gehör. I dag fungerar som president parlamentets talman i avvaktan på nya val i maj 109 månad. I Peru har militärdiktaturen gett upp hoppet. Man har tröttnat på sitt arbete, funnit det föga ändamålsenligt och förbereder nu nya val, som skall ersätta militärdiktaturen med civilt styre under nästa år. I Colombia har fria val ägt rum, låt vara att inte så många — en tredjedel av de röstberättigade — deltog. I Argentina är situationen fortfarande svår, och antalet försvinnanden har icke minskat, även om vissa tendenser till ändrad inriktning hos en del av makthavarna möjligen — jag säger möjligen — har kunnat spåras. Brasilien däremot visar en mer glädjande utveckling. Den nye presidenten, som tillträdde vid årsskiftet, har upphävt undantagslagarna. Han har också utfärdat omfattande amnestier. Vi har i televisionen kunnat se bilder på att tidigare kommunistledare kommit hem och mottagits av jublande folkskaror. Pressfriheten i Brasilien är stor — en frihet som dock icke gäller radio och television, men den gäller tidningarna. Vpk:s bild i motionen av läget är alltså icke rättvisande. Det är breda och mörka penseldrag, icke någon ljusglimt. Men sådana finns lyckligtvis. Vad motionen syftar till är att man skall begränsa den svenska kapitalexporten till Latinamerika. Man skall undersöka i vilken utsträckning som svenska företags verksamhet i Latinamerika bidrar till stöd åt förtryckarregimerna. I FN skall Sverige verka för en internationell kampanj mot förtrycket i Latinamerika. Sverige skall stödja självständig och facklig opposition och existerande progressiva motståndsrörelser. Utskottet är inte med på detta. Utskottet konstaterar i fråga om begränsning av den svenska kapitalexporten att ekonomiska sanktioner icke beslutas, enligt vår praxis, på det viset utan först efter säkerhetsrådets beslut i Förenta nationerna. En undersökning av svenska företags verksamhet torde knappast kunna leda till något resultat. En sådan skulle möjligen medföra en viss uppmärksamhet åt Sverige i negativ riktning i detta stora område. I FN verkar Sverige mot förtryck, mot utsuddande av mänskliga frioch rättigheter icke bara i Latinamerika utan också eljest. Och det är naturligtvis den modeil som utskottet vill anbefalla. Vidare har Sverige genom framför allt SIDA stött LO och TCO i arbetet på att organisera en fackföreningsrörelse i Latinamerika.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

Herr talman! Det Allan Hernelius säger stämmer med vad jag sade tidigare: Det finns nyanser. Vi har inte sagt att alla länder i Latinamerika utom Cuba visar upp en ensidigt mörk bild. Vi har sagt att Cuba är ett av de länder där framstegstakten är något så när. Jämfört med övriga länder i Latinamerika är Den långa uppräkning som Allan Hernelius gjorde av olika länder Onsdagen den förändrar inte den bilden. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg: 21 november 1979 Det beror alldeles på vad man jämför med. Det mest anmärkningsvärda i det här utskottsbetänkandet är att man noterar de smärre förbättringar som inträtt de allra senaste åren. Men man säger ingenting om att hela den demokratiska och progressiva utvecklingen i Latinamerika bröts i skiftet mellan 1950 och 1960-talen. Det är det som är det viktiga. Ända fram till dess pågick en mycket bra utveckling i Latinamerika. Ta Brasilien som exempel! Fram till militärkuppen 1964 utvecklades demokratin i Brasilien, de mänskliga rättigheterna utökades och folket fick det bättre. Men när den civila och demokratiskt valda regeringen, president Goularts, störtades 1964 inträdde en lång period av mycket hårt förtryck som har varat ända till förra året. Och så säger Allan Hernelius att utvecklingen i Brasilien verkligen går framåt. Man har inte ens kommit tillbaka till det läge som rådde före 1964! Det är alltså fråga om vad man jämför med, och det är det vi måste ta upp i dessa sammanhang. I och med 1960-talets ingång och den kubanska revolutionen — vi vet att det hänger ihop med den fast man här inte vill tala om det — satsade USA stenhårt på att stoppa alla progressiva tendenser i Latinamerika, och man lyckades. Det borde vi ta upp mycket mer. Jag skall inte ta upp en ny debatt om svenska bojkottåtgärder— argumenten för dem är de som Bertil Måbrink har anfört tidigare i dag. Men jag efterlyser igen en jämförelse —-inte med 1978 och 1979 utan med läget på 1950-talet — och en översikt över vad som hänt under 1960 och 1970-talen fram till nu.

Herr talman! Utskottet har icke sett som sin uppgift att göra en historieskrivning. Den uppgiften lägger vi i händerna på andra. Det finns gott om material för den historieskrivningen. Och den kan inte stanna vid 1950 och 1960-talen. Varför inte börja med frihetsrörelserna på 1800-talet, eller varför inte ännu tidigare under denna omfattande kontinents månghundraåriga historia? Detta är som sagt inte vår uppgift. Vi har bara velat teckna en bild av dagens läge, mot bakgrund av den mörka bild som vpk givit och som enligt vår mening inte är rättvisande. Jag noterar att herr Söderqvist denna gång inskränkte sig till att säga om Cuba att det var något så när i förhållande till andra länder. Det var ju ett framsteg, herr Söderqvist.
Herr talman! Vad utrikesutskottet skall ta upp och vad man skall uttala sig om är naturligtvis en fråga om bedömningar. Bedömer man det inte som intressant, viktigt och liggande inom utskottets kompetensområde att ta ställning när det gäller förtrycket i Latinamerika och de åtgärder som Sverige 111 som stat kan vidta i de sammanhangen blir det naturligtvis inte heller gjort. Det borde faktiskt, anser jag, ligga inom utrikesutskottets kompetensområde att bedöma utvecklingen på denna stora kontinent, som Allan Hernelius säger. Och den är entydig. Då måste man även titta på de närmaste decennierna. Jag har därmed inte sagt att man behöver titta på hela historien. Men nutiden hänger intimt samman med vad som hände just i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet, då en lovande utveckling bröts. Sverige borde som nation och stat ta hänsyn till vad som hände då och i dagsläget driva på, eller åtminstone försöka driva på, för att en utveckling mot de förhållanden som rådde fram till slutet av 1950-talet återigen skall komma i gång. Det har utrikesutskottet helt och hållet förbigått i sitt betänkande. Det tycker jag är svagt av utrikesutskottet. De här kraven på att Sverige skall vidta åtgärder av olika slag, som redan har debatterats i fråga om Chile i den föregående debatten, kvarstår även i de här fallen. Det finns möjligheter för Sverige att agera väldigt aktivt mot så uppenbart och brutalt förtryck som det i Uruguay eller i Argentina och som Allan Hernelius själv nämnde, och inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att världen i övrigt skall vidta åtgärder som man sedan kan haka på och följa efter.
Herr talman! Jag vet inte om Oswald Söderqvist hörde på mig. Men frågan om svenska åtgärder behandlade utrikesutskottet. Det finns med i betänkandet. Vad som inte behandlades var historieskrivningen. Däremot tecknade vi nuläget, och det anser jag vara vår skyldighet.

Herr talman! Motionärerna har tecknat en bild av Latinamerika med väldigt grova penseldrag, där man målar hela kontinenten svart av terror och förtryck med Cuba som enda undantag. Men det handlar faktiskt om en kontinent med sammanlagt 30 länder. Visst är det så att folket i de flesta av dessa länder i dag upplever diktaturer där varje försök till opposition slås ner med tortyr eller fängelse och där arbetslöshet eller svältlöner gör att miljontals människor lever i djup misär. Men det finns också enstaka ljuspunkter — exempel på att militärdiktaturer vittrar sönder därför att de inte förmår klara de ekonomiska problemen eller de sociala spänningarna. Det finns exempel på att folket av egen kraft orkar resa sig mot omänsklig diktatur, som i Nicaragua nu senast. Samtidigt som vi även fortsättningsvis bör verka för en internationell opinion mot förtrycket ”var i världen det än sker”, som det står i utskottets betänkande, torde enstaka svenska aktioner med bojkotter av olika slag ha liten inverkan. Då är det säkerligen viktigare för den långsiktiga utvecklingen i Latinamerika att vi tar fasta på den liberalisering och demokratisering som kan skönjas på en del håll, att Sverige aktivt stöder de krafter som verkar i den riktningen och att vi den dag länderna demokratiseras ser till att de också har Nr 33 kraft att stärka och fördjupa den demokratin. I de länderna kan svenskt Onsdagen den bistånd och svenska investeringar verkligen bidra till att visa på hållbara 21 november 1979 alternativ till förtryckarregimerna. Då är det också viktigt att våra fackliga organisationer får ett avgörande inflytande på investeringarna utomlands. På så sätt är kampen för ekonomisk demokrati i vårt land också ett sätt att skapa förutsättningar för en demokratisk kontroll av svenska utlandsinvesteringar. Socialdemokraterna och LO har nyligen startat en bred studieoch möteskampanj om Latinamerika. Där skall man framför allt diskutera hur vi kan öka våra politiska ansträngningar till stöd åt stater och rörelser som kämpar för en demokratisk utveckling och social rättvisa, hur de fackliga organisationerna kan stödja arbetarna i bl.a. de svenska företagen i Latinamerika, men också hur de enskilda medlemmarna praktiskt kan bidra till solidaritetsarbetet för folket i Latinamerika. Jag tror att Sverige som ett enskilt litet land kan åstadkomma mer denna väg. Men jag vill åter understryka att vi för den skull inte skall upphöra med den internationella opinionsbildningen mot alla förtryckarregimer. Oswald Söderqvist var förvånad över en påstådd passivitet från socialdemokraternas sida. För den som har följt den utrikespolitiska debatten kan det faktiskt inte råda något som helst tvivel om socialdemokraternas inställning till militärdiktaturerna i Latinamerika. Det finns många exempel på hur socialdemokraterna kraftfullt har bidragit till en internationell opinionsbildning och med egna solidaritetsaktioner stött diktaturens offer i Latinamerika. Att vi inte har gått med på vpk:s förslag beror alltså på att vi inte delar vpk:s bedömning av verkningsgraden "as de åtgärder som vpk föreslår. Om Latinamerika går det inte att uttrycka sig så generellt som denna motion gör.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
Herr talman! Maj-Lis Lööw säger ungefär samma saker som Allan Hernelius, och det kan vara upplysande i många fall. Maj-Lis Lööw talar om enstaka ljusglimtar. Ja, det har också jag gjort. Jag håller med om att det finns nyanser i förtrycket. Det är tredje gången jag säger detta. Men vad innebär dessa enstaka ljusglimtar? Man hänvisar till att det har hållits s.k. demokratiska val i en del länder och att det har tillsatts civila presidenter i en del stater. Men har detta på något avgörande sätt ändrat strukturen i dessa länder? Hindrar exempelvis den nya kvinnliga presidentens tillträde i Bolivia den bolivianska armén att i morgon rycka ut och slå ned en eventuell strejk i de bolivianska tenngruvorna? Tror Maj-Lis Lööw verkligen det? Jag tycker att hennes inlägg vittnar om en ytlig syn på vad det verkligen handlar om. Det hjälper inte med fasader. Sådana försöker också Pinochet i Chile sätta upp. Även där har man haft val, men det har ändå inte blivit något 113 bättre för de chilenska arbetarna. Mitt omdöme från tidigare kvarstår. Det finns ett imperialistiskt förtryck som drabbar alla stater i Latinamerika. Det är förvånande att socialdemokratin inte vill ställa upp på den beskrivningen. Det är trots allt ett faktum. Sedan tillbaka till detta med socialdemokratins passivitet. I Sydafrikafrågan väckte vi år efter år motioner om att Sverige skulle vidta bojkottaktioner mot Sydafrika. Våra förslag röstades ständigt ned — även under perioden 1970-1973, när det fanns en socialistisk majoritet och då socialdemokraterna kunde ha blivit ledande i dessa åtgärder. Efter 1976 fann socialdemokraterna det plötsligt lämpligt att ställa upp. Det var så dags då. Det kunde socialdemokraterna ha gjort tidigare, men det gjorde de inte. Likadant var det med Nicaragua. Jag skrev en motion 1978 om Nicaragua, efter det att nicaraguaner i Sverige hade sökt upp mig. Jag krävde där att man skulle stödja FSLN, sandinistfronten, i Nicaragua. Alla socialdemokrater både i utskottet och i kammaren röstade med borgarna mot denna motion. Nu ett år efteråt är man väldigt aktiv när det gäller att tala om hur man skall stödja FSLN i Nicaragua. Detta kallar jag för dubbla ansikten och ett svikande av de ideologier som man säger sig företräda.

Herr talman! Jag avslutade mitt anförande med att konstatera att det både i motionens inledning och i de krav som motionen utmynnar i talas om Latinamerika såsom ett enhetligt begrepp. Bl.a. detta gör motionen så omöjlig. Jag ville visa på att det i Latinamerika även finns regimer som förtjänar vårt stöd, och jag tycker inte att det skulle tyda på att jag talade likadant som Allan Hernelius. Jag försökte vända på hela resonemanget och peka på att i stället för bojkotter och åtgärder av ena eller andra slaget, som av alla utom vpk bedöms som verkningslösa, kunde vi ägna våra ansträngningar åt att stödja de demokratiska och progressiva krafterna i Latinamerika. Att sådana krafter blir framgångsrika är ett hot i sig mot militärdiktaturerna. Det ökar trycket på regimerna och ger folket som lever under regimernas förtryck ökat mod och styrka att försöka resa sig. Sedan vill jag inte gå in på Sydafrika, för jag tycker inte att det hör till den här debatten. Men när Oswald Söderqvist talar om sandinisterna i Nicaragua vill jag bara konstatera att Socialistinternationalen var den första organisation som uttalade sitt stöd för sandinisterna. Jag tycker att det skulle vara välgörande om Oswald Söderqvist ville gå med på att det är viktigt att vi anstränger oss för att stödja de progressiva och demokratiska krafterna i Latinamerika.
Herr talman! Det senaste som Maj-Lis Lööw sade förstod jag inte alls. Jag har ju tagit till orda i det här ärendet just därför att jag anser att vi skall stödja de progressiva krafterna i Latinamerika. Sedan vill jag än en gång påpeka att i inledningen till vår motion står det tydligt och klart att det finns stater med en något bättre utveckling. Menden = Nr 33 allmänna bilden av Latinamerika är den som jag har givit både i debatten med Allan Hernelius och i debatten med Maj-Lis Lööw. Vissa ytliga demokratiska rättigheter har vunnits, och det är bra, men det räcker inte att hänvisa till detta. Dessa framsteg är ofta en kuliss, och bakom den kan militärmakten, polismakten, säkerhetspolisen och andra agera hur hårt som helst mot folkets breda massor. Om vi inte har detta klart för oss, hjälper det inte hur mycket man än påpekar att det har skett liberaliseringar — vilket ord att användas av en socialist; det är väl inte liberala värderingar vi skall lägga på det här. Socialistinternationalens stöd till sandinisterna är jättebra. Men varför i herrans namn ställde ni socialdemokrater inte upp och röstade för ett uttalande om stöd till sandinisterna 1978? Det gjorde ni inte. Ni gick med borgarna och röstade ner den motionen. Ett år efteråt träder ni fram och säger: Herregud, vi måste stödja Nicaragua! Då borde ni väl ha följt er mission från Socialistinternationalen och stött det kravet när det kom upp här.
Herr talman! Herr Söderqvist har flera gånger i denna debatt talat om dubbla ansikten. Jag måste innan debatten avslutas reagera mot det. Herr Söderqvist talar med indignation och med patos om eländet och förtrycket i en del sydamerikanska stater. Det gör han rätt i, och i det instämmer alla här i kammaren. Men vi vet att det finns områden i världen där liknande förtryck råder, där människorna plågas på samma sätt, om vilka herr Söderqvist aldrig kommer att ha ett ord att säga.
Herr talman! Jag vill understryka att det faktiskt inte är fråga om att stödja några kulissregimer, när vi talar om att vi vill stödja dem som verkar för social rättvisa och en demokratisk utveckling. Vi avser då de demokratiska regimer som finns men också progressiva krafter som verkar i diktaturländerna. Slutligen vill jag bara inbjuda vänsterpartiet kommunisterna att delta i den solidaritetsaktion för Nicaragua som Landsorganisationen och socialdemokraterna har satt i gång och som vi kallar för Ljus över Nicaragua. Aktionen går bl.a. ut på att samla in fotogenlampor för att göra en alfabetiseringskampanj möjlig i Nicaragua. Välkomna!
Herr talman! Jag tror att Maj-Lis Lööw inte behöver sakna kommunisterna på skansarna när det gäller att ställa upp i aktioner för förtryckta, vare sig det är i Latinamerika eller på andra ställen. Men Maj-Lis Lööws debattinlägg blir motsägelsefulla. Det är ju just detta som vi har föreslagit, att vi skall stödja de progressiva och demokratiska krafterna. Vi har inte sagt någonting annat. Det är fel att hänvisa till borgerliga statsapparater och säga att allting är bra i och med detta. Vi måste stödja de progressiva krafterna, och det bästa är att stödja dem medan de ännu kämpar, i stället för att samla in pengar till fotogen 15 lampor när de väl har vunnit. Det hade varit bättre för FSLN, om man hade fått detta stöd tidigare. Till Allan Hernelius: Det är här, som vanligt, tydligt och klart att när argumenten tryter för högern kör de fram öststaterna och Sovjet. Det var ju dem som Allan Hernelius tänkte på men inte nämnde vid namn. Det är det absolut mest avslöjande — har man ingenting annat att säga kan man som gammal högerman alltid föra fram det argumentet. Det tror man löser alla knutar när det gäller solidaritetsaktioner och solidaritet med folk på skilda platser. Men så enkelt är det inte, och det borde Allan Hernelius känna till efter så pass många år.
Herr talman! Denna gång var det faktiskt inte öststaterna och Sovjet som jag i första hand tänkte på. Herr Söderqvist kan ju under middagspausen fundera på vilka det var som jag tänkte på.

Fru talman! Det fanns en tid när pensionsfrågan var en av samhällets stora frågor, när den var en av spjutspetsarna i arbetarrörelsens strävanden. Det ”överväldigande” intresse som kammaren i dag visar för denna fråga är väl bevis nog på att den tiden inte längre existerar. Under denna tid — så länge den ännu fanns — växte bestämda grundtankar fram i synen på pensionsfrågan och pensionärernas rättigheter. Pensionerna skulle medge en någorlunda rimlig levnadsstandard med hänsyn till vad som krävdes för ett mänskligt liv med det moderna samhällets villkor och kostnader. Pensionärernas inkomster skulle stå i proportion till andra inkomster. Denna proportion skulle inte få försämras. Den borde tvärtom förbättras på sikt. Dessa tankar fanns uttryckta bl.a. i det beslut som fattades av riksdagen för tio år sedan. Där uppmanades också till utredning av frågan om standardsäkring för pensionärerna. Men, som sagt, tiden och klimatet har förändrats sedan dess. I augusti 1977 kom pensionskommitténs betänkande. Och där var det andra signaler. Tvärtemot riksdagens beslut tog kommittén ställning mot standardsäkring av pensionerna. Det spred sig bland ledande politiker i de borgerliga och socialdemokratiska partierna en ovilja mot pensionärernas krav. Man började tala om åldringsexplosion och om att samhällsekonomin inte tillät förbättringar i pensionärernas ekonomiska grundstöd. Det hårda klimatet har speglats inte bara i ord och stämningar av ovilja mot pensionärerna. Det speglades också i det faktum att pensionärerna t.o.m. halkade efter i ekonomisk standard. De fick det sämre i förhållande till andra grupper. Styrelsen för Pensionärernas riksorganisation har i ett uttalande från i fjor påpekat detta. År 1960 hade en folkpensionär 30 26 av en industriarbetares medellön. 1978 var siffran 25 96. Det är mot denna bakgrund som vänsterpartiet kommunisterna lägger fram sina krav i motionerna 598 och 1246. Vi begär att regeringen skyndsamt lägger fram förslag för riksdagen om ett långsiktigt program för att förbättra pensionärernas standard och återvinna målsättningarna från 1969. Riktpunkten skall vara att pensionen så småningom motsvarar 65 96 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. Det är samma krav som Pensionärernas riksorganisation förde fram på sin kongress redan 1973. Vi begär också att det skapas en juridiskt bindande överläggningsrätt för Nr 34 pensionärerna gentemot staten vad gäller uppläggning och målsättning för Onsdagen den pensionspolitiken. Lika väl som en människa har förhandlingsrätt gentemot 21 november 1979 sin arbetsgivare, medan hon befinner sig i förvärvsarbete, lika väl skall hon ha överläggningsrätt gentemot det allmänna när det gäller sina allmänna Översyn av ATP rättigheter som pensionär. I det ena fallet gäller rätten den lön man får ut för dagen, i det andra fallet den lön man hjälpt till att tidigare arbeta ihop förutsättningarna för. Den tredje frågan vi tar upp är översyn av ATP-systemet. Striden om ATP var en stor politisk strid här i landet. Den blev på sin tid en viktig politisk vattendelare. Men ATP-systemet såsom det kom att utformas blev samtidigt ett exempel på hur de samhälleliga förhållandena och den etablerade klassmakten kan vattna ur reformer, beröva dem deras värde och deras kvalitet. ATP har inte blivit vad den ursprungligen var tänkt att bli och vad den kanske kunde ha blivit. ATP har blivit en kapitalkälla för viktiga infrastrukturinvesteringar. Det var i och för sig nödvändigt, men det besparade också privatkapitalet kravet att stå till tjänst med sådana resurser. ATP blev ingen jämlikhetsreform. Tvärtom framstår systemet numera i allt högre grad som en hjälp att konservera klasskillnaderna i samhället. Det är inte industriarbetare och lägre tjänstemän som skördar de verkliga fördelarna med ATP-systemet, trots att det var deras behov man åberopade när man genomförde ATP. Den som får den största fördelen är den som har få poängår och hög inkomst under sina 15 bästa år. Den som får ut minst är den som under ett långt arbetsliv betalar in sina premier men som har en jämn och genomsnittlig lön hela arbetslivet. Det är människor i stigande karriärer som får de främsta fördelarna. Det är felk på verkstadsgolvet och i kontorslandskapen som får de minsta. Det är det stora LO-kollektivets flertal som missgynnas i systemet. På senare år har också andra oroande fenomen trängt sig fram i ATP-systemet. Ett stigande antal människor är i den kroniska ekonomiska kris som nu råder hänvisade till korttidsarbete, deltid och liknande. Dessa grupper diskrimineras genom ATP-systemets utformning. Nu hotar dessutom en annan fara, som vi från vpk särskilt berört i motion 1246. Faran hotar främst de lågavlönade. Deras löneutveckling har inte hållit takten med inflationen. Men inflationen har samtidigt bildat grund för en stadig höjning av basbeloppet. Det pensionsgrundande utrymmet mellan basbeloppets och lönens nivå har alltså krympt samman. Följderna för dessa gruppers framtida pensionsstandard ligger i öppen dag. Vad har då socialförsäkringsutskottet svarat, när alla dessa problem har anmält sig? De fanns där redan innan vpk motionerade. Utskottets betänkande måste uppfattas som en oerhörd kalldusch av landets pensionärer. Man vill inte ens diskutera frågan om pensionernas standardsäkring sådan den ställdes av riksdagen för tio år sedan. Man vill inte diskutera PRO:s krav från 1973 om en långsiktig målsättning för pensionerna på 65 ?» av en industriarbetarlön. Man avvisar blankt de korttidsoch 125 deltidsarbetandes problem. Man vill inte ge pensionärsorganisationerna överläggningsrätt. Man tar inte ens upp till sakbehandling det speciella problem som vållas av basbeloppets stegring i en period när lönerna stigit mindre än priserna. Dessa fyra riksdagspartier, som så gärna i valkampanjerna trycker affischer med sentimentala bilder av pensionärer — var befinner de sig i dag? De vill inte gå pensionärerna till mötes på en enda punkt. De vill inte ge dem något inflytande. De vill inte ens diskutera deras grundläggande problem. De betraktar t.o.m. i själva texten till utskottsbetänkandet pensionärerna blott som en kostnadsbelastning. Detta förvånar kanske inte då det gäller de borgerliga partierna. Att dessa tycker att pensionärerna är en otrevlig kostnadsbelastning är klart. Om pensionärerna fick det bättre, så skulle den borgerliga majoriteten inte kunna sänka skatterna för de redan välbeställda. Den skulle inte ha kunnat subventionera så många privata industrier. Den skulle inte ha kunnat avskaffa arbetsgivaravgiften. Den skulle inte ha kunnat bygga alla Viggenplan som inte kan flyga. Och allt detta är ju från borgerlig filosofisk utgångspunkt givetvis mycket, mycket viktigare än pensionärernas situation. Men mer förvånande och långt mer beklämmande är det faktum att utskottet är enhälligt, att socialdemokraterna sluter upp på den borgerliga linjen. När pensionskommittén förkastade principen om standardsäkring, då fanns det inte en enda reservation från en socialdemokrat. Ingen socialdemokrat höjde sin röst. Före det senaste valet gick en socialdemokratisk ledamot av denna kammare, tillika LO-ordförande, ut offentligt och ifrågasatte, om inte pensionärerna borde vara med och betala den standardsänkning som löntagarna åsamkats. I stället för solidaritet mellan löntagare och pensionärer mot den borgerliga krispolitiken spridde han inbördes oenighet. Och i dag, i detta utskottsbetänkande, är socialdemokraterna helt eniga med den borgerliga majoriteten. Inte en röst höjs från deras håll för att försvara kraven från pensionärsorganisationerna. Man tillåter sig rent av den höjden av ynkedom att man i ett särskilt yttrande uttalar sig för överläggningsrätt åt pensionärsorganisationerna, för att sedan i själva sakbehandlingen vägra stödja samma krav. Man säger, liksom de borgerliga, att man inte vill vara med om vad man kallar särlösningar för vissa grupper av pensionärer. Det är högst märkligt. Man har ju i andra sammanhang inte haft något emot sådana särlösningar. När pensionstillskotten infördes var det en selektiv åtgärd, som det brukar heta på fint språk — en särlösning, riktad till vissa kategorier. När socialdemokratiska kommunalråd eller f. d. höga tjänstemän i kanslihuset skall ha pension går det, som vi alla vet, bra med särlösningar, särlösningar som f. ö. ger till resultat pensionssummor som bland landets folkpensionärer inte kan uppfattas som annat än rena utmaningar. Nr 34 Fru talman! Det finns för arbetarrörelsen i dagens Sverige ingen viktigare Onsdagen den uppgift än att i sin samlade politik, lika väl som i varje enskild, viktig 21 november 1979 intressefråga, kunna stå upp för ett annat synsätt, för ett verkligt alternativ till den borgerliga politiken. Endast genom att framträda som något kvalitativt annorlunda i förhållande till borgerligheten, kan arbetarrörelsen här i landet utgöra en opposition som mobiliserar människorna. Och i det läget är det väl ändå för bedrövligt att den socialdemokratiska riksdagsgruppen i den viktiga pensionsfrågan väljer att spela rollen av ett regeringsparti utanför regeringen. Om de båda arbetarpartierna här hade uppträtt samlat för en annan linje än regeringens, hade de i dag kanske kunnat föra pensionärernas sak framåt. Motionen från ett par enskilda centerpartister visar att det hade kunnat finnas förutsättningar för några borgerliga avhopp i omröstningen. Regeringen hade kunnat tillfogas ett hälsosamt och välförtjänt nederlag. Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet valde att rädda den därifrån. Till detta kan bara sägas att vpk även fortsättningsvis kommer att envist föra fram pensionärsorganisationernas mångåriga och berättigade krav. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionerna 598 och 1246.

Fru talman! Det betänkande från socialförsäkringsutskottet som föreligger behandlar tre motioner, i vilka frågor tas upp som rör deltidsoch korttidsanställdas samt låginkomsttagares ställning i ATP-systemet. Som utskottet framhåller har dessa frågor behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen alltsedan tilläggspensioneringen infördes. De har också varit föremål för ingående prövning av pensionskommittén, som i sitt betänkande 1977 inte var beredd att föreslå någon ändring beträffande dessa gruppers ställning inom ATP-systemet. Vad gäller vpk:s yrkande i motionen 598 om standardsäkring av pensionsförmånerna har även denna fråga varit föremål för allsidig prövning av pensionskommittén, liksom också av riksdagen senast under riksmötet 1977/78 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17. Med hänsyn till de mycket omfattande kostnadsbindningar som skulle följa av en standardsäkring av pensionerna och mot bakgrund av andra sociala insatser, exempelvis sjukvården för de gamla, fann en enhällig kommitté att pensionerna inte automatiskt kunde standardsäkras. Man underströk att standardutvecklingen får bestämmas liksom hittills genom gång efter annan återkommande beslut. Vid remissbehandlingen av pensionskommitténs betänkande ställde sig såväl LO som TCO bakom denna kommitténs ståndpunkt. LO framhöll emellertid att pensionskommittén i sitt fortsatta arbete med förtur skulle behandla frågan om en standardsäkring av förtidspensionerna. Även TCO framförde samma önskemål. Det bör i detta sammanhang påpekas att pensionskommittén i ett senare betänkande avser att återkomma till frågan om avvägningen av den övre gränsen för beräkning av pensionsgrundande 127 inkomst och till frågan om i vilken omfattning och på vilket sätt garantierna rörande förtidspensionärernas pensionsnivå ytterligare skall förstärkas. Pensionskommitténs omfattande betänkande ligger nu hos regeringens kansli. Departementschefen har i en tidigare proposition meddelat att han avser att återkomma till kommitténs förslag när departementets prövning är avslutad. Vi har därför i utskottet funnit anledning att nu avvakta de förslag som då kan komma att aktualiseras. Jag skall av den anledningen för dagen inte gå in i någon längre debatt med Jörn Svensson beträffande de önskemål och krav som framförts i vpk:s motioner. Låt mig endast påpeka att man bör komma ihåg att basbeloppet svarar mot folkpensionen, som också är relaterad till basbeloppet. Dessutom har vi infört pensionstillskotten för att kompensera de grupper av pensionärer som har en låg eller ingen ATP alls. Kompensationen för de lågavlönade genom folkpensionen och pensionstillskotten är procentuellt sett större för dem än för högre inkomsttagare. Naturligtvis är ändå inte pensionerna för dessa grupper särdeles höga, men man skall också komma ihåg att här tillkommer i stor utsträckning de kommunala och numera också de statskommunala bostadsbidragen samt de särskilda skattelättnader som dessa grupper kan åtnjuta. Genom pensionstillskotten har dessa gruppers standard kunnat höjas under årens lopp. Nu tycker jag att Jörn Svensson ändå angriper de här problemen från fel håll. Tekniskt sett kan han på sitt sätt ha rätt i att inflationen har ökat så att ökningen av basbeloppet har blivit större än ökningen av de nominella lönerna. Men när man diskuterar löner och inflation är man inne på det samhällsekonomiska planet. Det är med andra ord inflationen och den ekonomiska politiken som bör angripas, inte i första hand ATP-systemet. Var vi står i den frågan har vi från socialdemokratiskt håll haft anledning att i andra sammanhang deklarera i denna kammare. Det är genom den fulla sysselsättningen och genom lönepolitiken som vi skall skapa inkomstutjämning, något som givetvis får konsekvenser även för pensionerna. Vad slutligen gäller pensionärsorganisationernas rätt till överläggningar som rör förmånerna på pensionsområdet ber jag få hänvisa till vad vi framhållit i utskottsskrivningen och vad vi understrukit i det särskilda yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Fru talman!

Så här gick inte resonemangen 1969 — då var tvärtom standardsäkringen en målsättning som man menade var angelägen.

Och man kan ställa frågan: Om resone Översyn av ATP mangen går så annorlunda nu jämfört med 1969, hur blir det då för pensionärerna 1981? Jag vill fråga utskottstalesmannen: Var står ni i den här frågan? Är ni beredda, när frågan tas upp igen genom en regeringsproposition, att hålla fast vid tankegångarna från 1969 om standardsäkring? Jag vill också fråga: Är det inte väl passivt och defensivt av socialdemokraterna att bara vänta på att det skall komma en borgerlig proposition på basis av pensionskommitténs material och betänkande? Vi kan ju alla föreställa oss hur den propositionen kommer att se ut och vilka grundtankar som kommer att prägla den. Pensionskommitténs betänkande är i sig självt så att säga en förvarning om vad som kommer att gälla. Har inte socialdemokraterna någon egen politik för pensionärernas långsiktiga situation och hur den skall påverkas, hur den skall kunna förbättras? Varför knyter ni upp er så förtvivlat till den borgerliga politiken? Varför sitter ni och väntar på regeringspropositioner och på initiativ från det hållet? Det borde ni ha lärt er under arbetarrörelsens långa kamp för bättre pensioner i det här landet, att en sådan väntan tjänar inte pensionärernas intressen. Sedan vill jag ta upp ett annat resonemang. Förr i tiden, när hela arbetarrörelsen stridde om pensionerna på pensionärernas sida, då hörde man inga sådana här resonemang från socialdemokraterna om att det var så dåligt med ekonomiskt utrymme. Jag är den förste att erkänna att vi i dag på det här området naturligtvis inte kan gå särskilt snabbt fram. Men man måste ju ändå hålla i minnet att det kan göras vissa prioriteringar, och då kan man ställa frågan: När ni nu skriver ihop er med de borgerliga, visar samma synsätt som de, har ni då inga andra ekonomiska prioriteringar när det gäller vad som är angeläget att satsa på i samhället? Tycker ni att skattesänkningar åt de välbeställda är viktigare än standardförbättringar åt pensionärerna? Tycker ni att Viggenplanen är betydelsefullare än standardförbättringar åt pensionärerna? Tycker ni att subventioner åt storkapitalet är viktigare än förbättringar av pensionärernas förhållanden? Dessa frågor måste ni ge ett klart svar på, för om man skall döma av ert ställningstagande i utskottet på den borgerliga sidan är frågorna högst berättigade. Och de är berättigade mot bakgrund av att detta visar att ni faktiskt har ändrat ståndpunkt jämfört med 1969 och närmat er den borgerliga ståndpunkten — den från vilken det alltid när den här frågan är uppe i kammaren predikas så mycket skräckpropaganda emot den ekonomiska belastning som den s.k. åldringsexplosionen har inneburit.

Fru talman! Får jag påminna Jörn Svensson om vilka det var som införde ATP-systemet 1960, vilka det var som hade kämpat för detta under hela 1950-talet och fram till 1960 för att få den reformen genomförd. Jag vill också tala om för Jörn Svensson att vi intar samma ståndpunkt i dag som vi gjorde vid det tillfället. När det gäller standardsänkning är det riktigt att vi 1969 anmodade en utredning att undersöka möjligheterna till en sådan, men jag har här också för Jörn Svensson redogjort för vad pensionskommittén kom fram till. Kommittén ansåg att det fanns andra prioriteringar som var mera nödvändiga att göra vid det tillfället, bl.a. sjukvården och äldreomsorgen. Men därmed är inte frågan om standardsäkring definitivt avsågad. Jag nämnde också att pensionskommittén går vidare med sitt arbete och att ett sådant f. n. pågår i kanslihuset. Vi vet ännu inte vad det arbetet kommer att resultera i. Om det skulle utmynna i förslag som vi bedömer att det inte finns förutsättningar för, kan vi utnyttja den fria motionsrätten om vi inte vid det tillfället sitter i regeringsställning. Vidare, Jörn Svensson, har vi också genomfört andra förbättringar. Det är ändå så att socialdemokratin står pensionärerna och folket ute på verkstadsgolvet mycket nära. Vi har lagt märke till de förändringens vindar som har dragit genom arbetslivet. Därför har vi bl.a. genomfört delpensioneringen, som är en betydelsefull reform för många av våra kolleger ute på arbetsplatserna. Vi har också liberaliserat möjligheterna till förtidspensionering, så att den nu inte längre måste beviljas enbart av medicinska skäl utan även kan beslutas av arbetsmässiga skäl. Detta är nödvändiga reformer, som kostar pengar, men de måste genomföras, och det får då göras prioriteringar i dessa avseenden. « Nu vill Jörn Svensson koppla samman oss med de borgerliga i detta ärende. Må så vara! Vi håller fast vid vår ståndpunkt att pensionerna skall förbättras efter hand som vi får de ekonomiska resurserna härtill, men vi vill först avvakta det förslag som kommer från regeringskansliet. Vi har också gjort vissa andra prioriteringar tidigare.

Fru talman! Helge Karlsson behöver inte påminna mig om var arbetarrörelsen stod när striden gällde ATP — jag var själv med och delade ut material inför den viktiga ATP-striden, dvs. folkomröstningen och det följande riksdagsvalet. Jag gick trappa upp och trappa ner, och jag var klart medveten om varför jag gjorde det, så det var en fullständigt onödig påminnelse. Och det var inte alls det som frågan gällde, Helge Karlsson, utan någonting helt annat. Den gällde vad er egentliga ståndpunkt i denna viktiga sociala och ekonomiska prioriteringsfråga är i dag och om ni har samma typ av prioritering som de borgerliga uppenbarligen har. De vill offra den långsiktiga principen om standardsäkring av pensionerna och det långsiktiga målet att uppnå en pensionsnivå och en pensionsstandard motsvarande 65 96 av en Nr 34 genomsnittlig industriarbetarlön. Onsdagen den Vi har samma ståndpunkt som 1969, säger Helge Karlsson. Det var 21 november 1979 intressant, för det har jag inte märkt när jag läst utskottsbetänkandet — det måste jag säga. Betänkandet representerar ju en ståndpunkt som är ungefär Översyn av ATP densamma som pensionskommitténs från augusti 1977. Och denna ståndpunkt i sin tur var någonting helt annat än man skulle ha väntat, med utgångspunkt i riksdagsbeslutet 1969. Om det alltså är så, Helge Karlsson, att ni står fast vid de gamla principerna, då tycker jag att ni skall skynda er att visa det, för det är utomordentligt svårt att upptäcka och utläsa det av era ställningstaganden här i dag. Sedan säger Helge Karlsson att man måste väga behovet av förbättringar av pensionerna mot annat, som också är viktigt för pensionärerna. Ja, det kanske man måste göra i ett kortsiktigt perspektiv. Man får ju alltid diskutera vad man skall ta först och ta härnäst osv.

Det gäller skillnaden mellan de borgerliga satsningarna och prioriteringarna och de prioriteringar vi från vpk anser vara rimliga — att pensionärerna faktiskt skall gå före många av de allmänna mål som regeringspolitiken nu sätter upp. Frågan är var ni står där. Om det kan man inte heller läsa ut någonting ur socialförsäkringsutskottets betänkande, annat än att ni faktiskt står på den borgerliga ståndpunkten eller föredrar att över huvud taget inte ta någon ställning i frågan. På denna punkt vill jag ha besked. Vad är det för mycket viktiga ekonomiska prioriteringar här i landet och i regeringspolitiken som är så viktiga att de måste gå före den långsiktiga förbättringen av pensionärernas standard, standardsäkringen av pensionerna och uppnåendet av 65-procentmålet?

Fru talman! Jag skall svara på den sista frågan som Jörn Svensson ställde angående överläggningsrätten. Om Jörn Svensson läser i utskottsbetänkandet och i vårt särskilda yttrande, där vi gör en kraftigare understrykning, får Jörn Svensson klart för sig att man håller på med överläggningar mellan pensionärsorganisationerna och departementet om hur man skall kunna ordna denna del. När det kommer till ett konkret förslag får vi se hur det ser ut. Det är svaret på den frågan. Sedan försöker Jörn Svensson göra en sammankoppling med skattesänkningar. Jag delar helt hans uppfattning att vi inte skall sänka skatterna för de 131 besuttna i samhället och därmed omöjliggöra en pensionshöjning eller andra reformer. Men det är det inte fråga om i detta fall, Jörn Svensson. Vi har aldrig diskuterat skatterna när det gäller de pensionsreformer som ni tagit upp här. När det gäller en standardsäkring har jag tidigare sagt att vi står fast vid de utredningsdirektiv som gavs 1969, att man skall undersöka möjligheterna till en standardsäkring av pensionerna. Men det har visat sig, efter den omfattande utredning som pensionskommittén gjort, att någon sådan möjlighet inte finns f. n., därför att det som sagt finns andra åtgärder för de äldre som måste prioriteras i det här sammanhanget. Jag har räknat upp en del av de åtgärder som måste genomföras. Jörn Svensson tog också upp situationen för låginkomsttagarna och de deltidsanställda, och det han sade om detta var riktigt. Men jag vill erinra om att 15-årsregeln och 30-årsregeln i ATP-systemet ger möjligheter även för deltidsarbetande att få full pension när de går över till full sysselsättning. Jörn Svensson gjorde vidare den jämförelsen att den som arbetar på verkstadsgolvet måste fullgöra kanske 40 pensionsår medan andra kommer undan med 25 pensionsår. Också det är i och för sig riktigt. Men det gäller en försäkring, uppbyggd på helt försäkringsmässiga grunder, och det innebär att även de som aldrig betalat ett öre till ATP men som skulle råka i den olyckliga situationen att de inte kan utföra något arbete, tack vare den antagandepoäng som införts i systemet ändå kommer att få ATP-pension. Detta måste ses som en åtgärd av solidaritet mellan de olika grupperna.

Fru talman! Nu får väl Helge Karlsson ändå litet svårt att klara sig. Nu vill han skydda sig genom att åberopa vad som skulle stå i socialförsäkringsutskottets betänkande rörande överläggningsrätten. Men poängen är just det förhållandet att det där inte talas om någon rätt utan bara om vad man kan kalla ett normalt kontaktoch remissförfarande, som utformas på regeringens och statsapparatens villkor. Men det var inte det som det talades om i ert särskilda yttrande och inte heller i vår motion. Vad kravet gäller är att det skall skapas en överläggningsrätt för pensionärerna, ett slags motsvarighet till den rätt till fackliga förhandlingar som råder i arbetslivet. Jag tyckte att det var litet svagt av er att ni inte åtminstone på den punkten kunde skilja ut er från de borgerliga. Om inte annat kunde det ha sett litet snyggare ut. Ni hade då fått det lättare att klara denna diskussion, och det hade alltid varit något. Det är vidare riktigt att det i ett försäkringssystem förhåller sig på det sätt som Helge Karlsson beskrev. Vi har naturligtvis ingenting att invända mot att människor kan få ATP-pension fastän de inte varit med om att betala den. Men denna fråga får inte enbart ses isolerat och tekniskt utan måste också ses som en allmän fördelningspolitisk fråga.

Man måste på sikt ha det målet att något skall göras åt detta. Man måste på något sätt försöka neutralisera eller upphäva sådana konsekvenser genom att förmarom systemet eller modifiera det. Det kan ske inom Översyn av ATP ramen för en sådan långsiktig förändring som vi i vår motion 598 framhåller systemet m. mi. måste bli följden av den utvärdering av systemets effekter som vi kräver. [ Vi tycker också att det är litet egendomligt att inte ni på socialdemokratiskt håll kunde gå med på en sådan utvärdering. Där hade frågor av detta slag kunnat belysas, och man hade kunnat få en utgångspunkt för att rätta till felaktigheter. Fru talman! Jag skall inte plåga Helge Karlsson ytterligare. Må denna debatt ändå bli en liten påminnelse om att det inte är bra när ett parti på arbetarrörelsens grund kollaborerar för mycket med de borgerliga i utskotten.

Fru talman! Högt avancerade, moderna samhällen uppvisar ibland egendomliga nivåskillnader. Trots nära sammanhang mellan skilda samhällsområden kan vissa av dem avskärmas och stanna på en kvalitativt helt annan och lägre nivå än samhället i stort. Det amerikanska samhället har världens högsta och mest differentierade Nr 34 materiella produktion. Ändå är 30 miljoner amerikaner undernärda. Sverige Onsdagen den har allmänt sett rätt höga funktionella och vetenskapliga nivåer — men har en 21 november 1979 psykiatrisk vårdsektor med häpnadsväckande efterblivenhet. Svensk psykiatri har vissa övertydliga drag. Man har en mycket hög omfattning av psykiatriskt tvång. Det är lätt att få folk tvångsomhändertagna i Sverige. Rättsskyddet är nästan obefintligt. Psykiatrin domineras av medicinsk-kemiska metoder. Också där andra behandlingsinslag finns, står dessa ofta på en svag och outvecklad nivå. Sverige har på ett egendomligt sätt förblivit oberört av de stora landvinningarna som gjorts i de vetenskaper som analyserar det mänskliga psykets funktion och villkor. Denna avskärmning är ödesdiger. Sverige har inte influerats nämnvärt av den politiska debatt om den psykiska utstötningens problem, som varit framträdande i anglosachsiska länder, i Italien och även i Norge. Politiska instanser som riksdagen har egentligen aldrig tagit upp dessa frågor till seriös diskussion. Särskilt tragiskt är kanske att arbetarrörelsen aldrig trätt fram i opposition mot samhällsapparaternas ofta brutala behandling av psykiska avvikelser och psykiskt utstötta människor. Sverige har aldrig genomgått någon genomgripande psykiatrisk reform av det snitt som den politiska vänstern har drivit fram i Italien sedan 1974. De förändringar som nu inträffar är vaga och delvis dubbelbottnade. Man får ibland det intrycket att de är mindre föranledda av en önskan om innehållslig förnyelse och mer av en önskan att spara pengar. De utgör f. ö. till stora delar en ren pappersplanering utan verkligt innehåll. Man skulle kunna säga att svensk psykiatri inte bara lyckats låsa in tusentals medborgare och beröva dem deras mänskliga rättigheter. Psykiatrin har också lyckats låsa sig själv ute från den vetenskapliga förnyelse som brutit igenom i den övriga världen. I dag är det den medicinsk-kemiska forskningen på området som prioriteras i Sverige — en tendens som tycks gå helt på tvärs med den internationella vetenskapen. Detta är politiskt mycket oroande, för psykiatrin i denna sin klassiska form är ett mäktigt redskap för att hålla de utslagna nere. Den är en spärr mot samhällskritiska tankar. Den sörjer för en passivisering av de utslagna och ett döljande av sammanhanget mellan psykisk utstötning och samhälleliga maktförhållanden. Så får det enligt vpk:s mening inte förbli. Svensk psykiatri får inte bli ett reservat, där en mekanisk behandlingssyn, en primitiv analys av psykiska processers natur och en brutal inställning till människor får fortsätta att frodas. Psykiatrin är antihuman i denna sin klassiska och traditionella form och ett hot mot de grundlagsfästa rättigheterna. Sverige behöver en stor psykiatrisk reform, en reform som gör upp med föråldrade strukturer och med medicinskt kvacksalveri samt förhindrar övervåld inom och utanför de psykiatriska institutionerna. Efter folkpartiregeringens uttalade tankar att föra nya grupper människor in under de psykiatriska tvångslagarna är en genomgripande omvälvning på området 135 desto mer nödvändig. Vad krävs då i första hand? Själva lagstiftningen och rättsproceduren måste snarast ändras. Grovt taget 90 96 av de tvångsintagningar som i dag sker är onödiga och behandlingsmässigt ofta rent destruktiva. Tvångsförfoganden över människor skall reserveras för situationer, där akut fara föreligger för liv och hälsa och där f. n. inget alternativ till institutionsskydd kan ges. Rättsproceduren måste göras långt mer kvalificerad. Läkarens rätt att utfärda intyg om tvångsomhändertagande måste avskaffas. Tvångsförfogande skall ske på ett juridiskt ansvarigt sätt. Den omhändertagne skall kunna bevara sin rätt att föra talan och utse ombud. Liksom i Italien bör en rättslig instans — en domstol eller en politiskt vald ämbetsman — godkänna proceduren. Själva praxis måste bli starkt restriktiv i förhållande till nu. Det biologiska och medicinska synsättets fortlöpande dominans måste äntligen radikalt brytas. Försiktig medicinering kan vara ett stöd i psykiatribehandlingen. Den massiva medicinering som nu utgör behandlingens tyngdpunkt är emellertid direkt skadlig. Den innebär en neddrogning och utgör ett drogproblem i samhället, kan man säga med viss tillspetsning. Tvångsmedicinering är oftast helt förkastlig och till skada för behandlingsprocessen. Man måste göra upp med den spridda föreställningen att psykiska patienter är farliga och våldsamma människor. Bara i en minoritet av fallen är sådan fara för handen. Dessutom vet vi att många aggressiva beteenden bara är ett direkt svar på en meningslös, förnedrande och destruktiv form av behandling. Sådana reaktioner behöver inte inträffa, om man återupprättar patientens värdighet och medborgerliga rättigheter, ger patienten en aktiv roll i en behandling där människan får uppleva att hon verkligen blir hörd. Huvuddelen av nuvarande institutionsvård kan stegvis avvecklas. Men även en övergång till öppna former måste följas av en grundläggande förändring i själva behandlingens innehåll. Annars blir den bara ett organisatoriskt skal, där likgiltigheten mot människans verkliga, djupgående problem kan breda ut sig ännu mer fritt än nu. Fönstret måste öppnas här i Sverige mot en djupgående vetenskaplig förnyelse av själva grundkunskapen om det mänskliga psyket och om psykiska processer. Sedan många år har nya ståndpunkter byggts upp utifrån en förenad neurologisk, antropologisk och psykologisk forskning. Dessa ståndpunkter revolutionerar det mesta i hittillsvarande synsätt. I korthet kan de beskrivas på följande sätt. Psykiska processer är inga speglingar av det högre nervsystemets fysik och kemi. Nervsystemet är bara redskapet. Upphovet till psykiska processer ligger alltid utanför människan. Utan detta förhållande till den yttre verkligheten träder en mänsklig hjärna över huvud taget inte i funktion. Hjärnans kemi och fysiologi är förvisso viktig. Men sambanden och systemen i den psykiska föreställningsvärlden har inget mekaniskt förhållande till det högre nervsystemet. Människan ärver aldrig sitt psyke. Hon ärver en materiell utrustning, men den bara förmedlar material utifrån till psykiska processer, vilka är höggradigt självständiga i förhållande till hjärnans materiella egenskaper. Vi vet att människans nedärvda högre Nr 34 nervsystem har varit detsamma i tusentals år. Men vi vet också att hennes psykiska föreställningsvärld under tiden har genomgått oerhörda revolutioner. Det visar på ett slående sätt psykets obegränsade flexibilitet och kvalitativa oberoende av sin materiella bas. Vilka slutsatser måste dras av sådana vetenskapliga resultat? För det första: Den medicinska psykiatrins grundteser och metoder framstår som obrukbara. Medicineringen saknar verklig relevans till psykiska problem — vilket inte betyder att den måste förkastas som ett förnuftigt använt, tillfälligt, praktiskt hjälpmedel i vissa lägen, men det är en annan sak. För det andra: Det är helt felaktigt att söka upphovet till psykiska processer i biologiska förhållanden eller ärftliga faktorer. Processerna uppstår enbart ur sättet på vilket människan internaliserar intrycken av världen omkring sig. För det tredje: En för människan destruktiv psykisk process är åtkomlig bara om människan själv aktivt engageras i någon form av motprocess. Detta innebär en förkastelsedom över tvångsmedicineringen och tvångspsykiatrins princip. Det understryker behovet av förtroendefulla och demokratiska former för behandling, där ett dialektiskt, ömsesidigt och självständigt utbyte mellan patient och behandlingspersonal kan ske. Därmed når vi en kärnpunkt i psykiatrin som politiskt problem. Psykiatrin i sin klassiska form döljer de psykiska processernas verkliga orsaker för människor. Den blir till en förtrycksmekanism, ägnad att fördjupa deras sociala underordning och förnedring i det rådande maktsystemet. Denna psykiatrins roll måste slås sönder en gång för alla. Vetenskap och mänsklig civilisation har ingen användning för den. Men detta kan inte ske med en gång, ty alternativen är dåligt förberedda. De beteendevetenskapliga riktningar som finns på området står i Sverige på en outvecklad nivå. De har hållits tillbaka, mycket av statsmakternas ointresse. Psykoterapiutredningen, som var det första försöket att bringa någon sorts system i detta, visar genom sin svaga uppläggning hur förvirrad, vetenskapligt oskärpt och eklektisk psykoterapin i Sverige i många stycken är. Detta är delvis ett resultat av gamla internationella förhållanden. Den klassiska, medicinska psykiatrin utnyttjades och blomstrade i 1930 och 1940-talens diktaturer i Europa. De hade användning för den. Men den kvalificerade beteendevetenskapen, särskilt den analytiska traditionen, trycktes oftast ner och hämmades. Först med de nya resultat som nu har börjat framkomma läggs en grund för att vi skall kunna återvinna och nyskapa dessa beteendevetenskapliga traditioner. Även en annan grundförutsättning måste i detta sammanhang nyskapas. Det är kampen och aktiviteten från de utstötta själva och deras organisationer. En frigörelse från en destruktiv psykisk process är inte bara en sak för den enskilda människan, en ensam kamp, utan det är också en kollektiv kamp. Och den har direkt eller indirekt kopplingar till en större social och 137 Det är med utgångspunkt i de förhållanden som jag här har beskrivit som vpk har väckt sin motion med krav på ett omfattande program för reformering av den svenska psykiatriska vården. Jag yrkar, fru talman, bifall till vpk-motionen.

Fru talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar råder det enighet om inom utskottet. Jag har inte tänkt att bemöta Jörn Svenssons föreläsning om olika psykiatriska problem, behandlingsmetoder o. d. Men jag kan delvis dela hans uppfattning på några av de punkter som han har berört. Jag har begärt ordet för att något deklarera utskottets ställningstagande när det gäller vpk-motionen 893 av Lars Werner m.fl. Den motionen har Jörn Svensson inte berört särskilt mycket, men han har ändå yrkat bifall till den. I motionen hemställs om tillsättandet av en parlamentarisk utredning med uppgift att framlägga ett medicinskt-socialt handlingsprogram för den psykiatriska vården efter de riktlinjer som har framförts i motionen. Man kan först konstatera att mycket av det som föreslås redan är i full gång att verkställas ute i de olika landstingen och sjukvårdsdistrikten. Så är inte minst fallet när det gäller utvecklingen mot mer öppna och decentraliserade vårdformer. Jag tror att vi alla är överens om att vi på den punkten måste försöka komma längre än vi hittills har gjort. Men det har hänt en hel del sedan landstingen övertog de gamla mentalsjukhusen från staten. I utskottsbetänkandet nämns några siffror, som bekräftar denna utveckling. 1977 var antalet vårdplatser i sluten psykiatrisk vård 31 450 men väntas enligt LKELP 79 till år 1981 minska till 28 760. Däremot kommer besöken i den öppna vården att öka från 707 000 till ca 900 000 under samma tidsperiod. Här är alltså en utveckling på gång mot just de förhållanden som Jörn Svensson har tagit upp. Jag kan medge att den inte har gått så hastigt som man skulle önska ute i de olika landstingen och sjukvårdsdistrikten. Men det är brist på personal, inte minst läkare, som är orsaken till att den inte gått fortare. Utskottet ser positivt på denna utvecklingstrend som redan pågår, och man säger i betänkandet att det är ”angeläget att riktlinjer för en modernisering av den psykiatriska vården presenteras utan ytterligare dröjsmål. I dessa riktlinjer måste beaktas även behandlingsmetoder som har annan grund än ett somatiskt-medicinskt synsätt på psykisk ohälsa.” Att utskottet inte har velat bifalla motionskravet om tillsättande av en ny utredning hänger delvis samman med att vi redan har väldigt många utredningar på hälsooch sjukvårdsområdet. I många av dessa utredningar berörs också just den psykiatriska vården. Det finns sådana som nyss har avlämnat betänkanden, vilka alltså ännu inte är behandlade. I utskottsbetänkandet talas bl.a. om att socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till principprogram för psykiatrisk hälsooch sjukvård. Detta förslag har varit ute på en mycket bred remissomgång hos olika huvudmän och myndigheter. Det har nu alltså behandlats vidare, och socialstyrelsen kommer att behandla förslaget redan nu på fredag. Enligt planerna är det Nr 34 meningen att förslaget därefter snarast skall presenteras i en skrift, där Onsdagen den riktlinjer för utvecklingen av den psykiatriska vården under 1980-talet 21 november 1979 kommer att läggas fram. Det kan också tilläggas att många landsting efter omfattande utredningar har lagt fram egna program för hur man skall ordna den psykiatriska vården. Jag tror det är ganska väl genomarbetade vårdprogram som många av sjukvårdshuvudmännen har utarbetat och som man nu försöker förverkliga och verkställa ute i de olika områdena. Det är mycket på gång i den riktning som vi väl alla strävar mot, dvs. att försöka minska på institutionsvården och satsa mer på de öppna vårdformerna. På den punkten tror jag, som jag sade tidigare, att vi inte behöver ha några delade meningar. Socialutskottet behandlar f. n. en proposition om socialtjänsten, där det även finns ett par avsnitt om socialvård och primärvård som rör den psykiatriska vården. Jag tror vi får tillfälle att återkomma när kammaren skall behandla just det förslag som socialutskottet kommer att lägga fram. Mot denna bakgrund har vi i utskottet ansett att en ny utredning just i detta läge inte skulle ha särskilt mycket att komma med, och vi vill avvakta vad som är på gång i alla de utredningar som nu arbetar. Är det så att de inte kommer fram med några resultat får man återkomma så småningom. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det var ju en minst sagt defensiv hållning från utskottet. Men bakom denna defensiva hållning döljer sig nog den verkligheten att utvecklingen inom den psykiatriska vården sakteliga men under stort motstånd rör sig åt det håll som även Karl Leuchovius anser önskvärt. Men när det gäller t.ex. socialstyrelsens dominerande inställning, dess principprogram, finner man ingenting som har den ringaste likhet med den grad av förnyelse som tiden kräver och som jag har varit inne på. Jag vill säga i förbigående till Karl Leuchovius att man kan faktiskt tala i en motions anda, även om man inte läser upp precis de formuleringar som finns i motionen. Jag tror nog att det tydligt framgick att det finns en djupgående överensstämmelse mellan vår motion och det anförande som jag nyss höll, även om jag tog upp problemen ur delvis andra infallsvinklar. Vad som är oroande med den nuvarande utvecklingen och dess dubbeltydiga, svårgenomträngliga karaktär är att svaga tendenser till förnyelse i rätt riktning balanseras av att man för det första på något sätt undviker att beröra själva behandlingsinnehållet och för det andra att den medicinska psykiatrins grundläggande synsätt bevarar sin dominans. Det gör den också i de programatiska uttalanden som socialstyrelsen står för. Än mer oroande är att så mycket av forskningsresurserna leds till de typer av forskning som ligger just på det medicinskt-fysiologiska och det medicinskt-kemiska området. Jag betecknar inte de forskningarna som icke önskvärda eller ointressanta, men de är inte i överensstämmelse med vad prioriteringen borde avse, nämligen en fördjupning av den beteendeveten 139 skapliga utvecklingen. Detta har också påpekats i en socialdemokratisk motion till detta ärende, som vi från vårt håll tycker har en rad viktiga synpunkter. Jag skulle vilja ställa en testfråga till utskottets talesman bara för att något belysa vad jag menar. Jag har i min hand en kursbok. Den används på gymnasieskolans vårdlinje i årsklass 2, skötareoch sjuksköterskeutbildning. Den behandlar alltså förhållandena inom den psykiatriska sektorn. Boken heter betecknande nog Psykiatrisk hälsooch sjukvårdslära. Redan i sin titel rör den sig alltså med mycket traditionella, klassiska begrepp, och att det inte är en slump märker man när man läser den. I denna bok, som alltså skall läsas av människor som sedan skall delta i vården, som många gånger gör det tunga jobbet på detta område, som har mest direkt kontakt med patienterna och med de psykiskt utstötta, finns det ingenting som ens antyder att det ute i världen finns några brytningar mellan klassiska synsätt och helt nya synsätt. Eleverna får inte någon som helst antydan om att här förekommer en vetenskaplig förnyelse. Här presenteras allt — så och så är det, detta är ingenting som diskuteras, detta skall ni förhöras på, detta skall ni kunna. Och med det som bas skall ni gå ut och vårda människor. Man kunde tycka att namn som Ronald Laing, Franco Basaglia eller Leontiev borde ha nämnts i någon liten bisats. Man kunde ha talat om vad de stod för, eftersom deras forskning — speciellt Leontievs, som jag uppehöll mig vid något i mitt första anförande — faktiskt är oerhört uppseendeväckande och innebär helt nya och viktiga steg på vägen till förståelse av det mänskliga psykets uppkomst och funktion. Men icke så. Det finns mycket man skulle kunna anföra ur denna bok, men bl.a. inleds den med att hävda att psykiska störningar är produkten av olika orsaker, ärftliga rubbningar, sjukdomar beroende på organiska skador i hjärnans celler, beteendeförändringar som har sin grund i betingning och felinlärning. Man lyfter alltså fram de orsaker som typiskt tillhör den gamla klassiska men nu vetenskapligt övervunna delen av psykiatrin. Det får eleverna lära sig är orsakerna till psykiska störningar och psykiska avvikelser. Jag vill fråga Karl Leuchovius: Är det den kunskapen som de unga på vårdlinjen skall bära vidare, och hur förnyad blir vården där sådana kunskaper tillämpas?

Fru talman! Jag tror för min del att Jörn Svensson gör det litet för lätt för sig när han hävdar att den vård och behandling som förekom för 20-25 år sedan fortfarande existerar. Det har hänt väldigt mycket på detta område. Jag är själv från ett län som fick överta ett stort mentalsjukhus. Där har vi undan för undan minskat platsantalet. Vi har vidare byggt upp vårdcentraler i nästan varje kommun, och på några av dessa finns en öppen psykiatrisk mottagning. Det finns även mindre klinikenheter, och vi håller f. n. på att omarbeta vårt mentalsjukhus så att det också delvis kommer att bli ett bassjukhus. Behandlingsmetoderna skiljer sig mycket från de tidigare. I dag förekommer det att många själva, dvs. utan tvång, uppsöker sjukhuset för att få psykiatrisk vård. Psykisk ohälsa är en sjukdom liksom alla andra sjukdomar, vilket många har insett. Jag tror alltså att vi är inne på en riktig linje. Nr 34 Vilken bok som skall användas i undervisningen är en annan fråga som Onsdagen den Jörn Svensson tog upp: Jag har inte sett den bok han refererade ur. Men jag 21 november 1979 tror att man kan använda sig av många andra böcker än just den. Det finns enligt min mening mycket att göra på detta område, inte minst på behandlingssidan. På den punkten tror jag att vi kan vara överens. Men det har som sagt hänt mycket, och mycket är också på gång. Jag tycker att Jörn Svensson skall ha det i beaktande när han kämpar för framsteg på detta område. Jag vet att han är mycket insatt i dessa frågor. Därför tycker jag också att han kan tillstå att det har hänt mycket på de senaste åren liksom att mycket är på gång i de olika sjukvårdsdistrikten för att förbättra den vård som tidigare kanske inte var den allra bästa.

Fru talman! Det är naturligtvis riktigt som Karl Leuchovius säger, att det har hänt mycket på detta område. Går man in på en psykiatrisk klinik i dag är kontrasten mot hur det såg ut i början av 1960-talet mycket slående — ingen bestrider det. Det har förekommit en påtaglig yttre humanisering. Det finns också kvalitativa inslag, som inte alls förekom tidigare. Naturligtvis har också öppenheten ökat som en produkt av den debatt och det tryck som ändå har funnits, även om det inte har varit särskilt kraftigt i detta land. Vad som emellertid har bevarats och som i förhållande till utvecklingen med dess krav blir allt orimligare är vad man kan kalla den auktoritära formen för behandling. Det är dominansen från det medicinsk-psykiatriska synsättet, den auktoritära behandlingen och de föråldrade förklaringsgrunderna till psykisk avvikelse. Att det faktiskt finns en sorts regress på vissa områden, en tendens till återgång och låsning, kan inte heller bestridas. Det förekommer alltså motstridiga tendenser. Det är något som man har anledning att vara oroad för. Det är sant att de medicinska preparaten åtminstone på ett yttre plan har medfört en humanisering, att annan typ av tvångsmedel än tvångsmedicinering har kunnat reduceras. I stället har en väldigt stark tonvikt lagts på de kemiska preparaten, som man förser människor med — ofta med tvång. Dessa preparat utgör en huvudfaktor i behandlingen, som är helt oförenlig med nya synsätt och dessutom oförenlig med en verklig åtkomst av grundorsakerna till de psykiska problem som behandlas. Man gör så att säga det hela alltför mycket till en fråga för den kemiska industrin, och det är icke den psykiska utslagningen. Det tror jag att Karl Leuchovius kan hålla med mig om. En annan faktor som icke har försvunnit och som illustrerar vad jag nu säger, nämligen att någon avgörande brytning med den auktoritära psykiatrin, den antidemokratiska, antihumana psykiatrin, på det djupare planet icke har skett. Det är ju en mycket hög frekvens av tvångsomhändertagande enligt de psykiatriska tvångslagarna som finns här i Sverige — mycket hög i förhållande till vad som förekommer i andra länder. Det beror som alla vet inte på att det finns större psykiska avvikelser i det svenska samhället än i de flesta andra samhällen — snarare är det tvärtom. Det 141 finns samhällen som har upplevt krig och där människorna utsatts för svåra traumatiska upplevelser, där man skulle vänta att det fanns många fler sådana här störningar. Men tvångsomhändertagandet där är långt mindre, ja bara en ringa del av vad det är här i Sverige. Det måtte väl ändå stämma oss till eftertanke i detta sammanhang. Jag skall emellertid inte helt släppa Karl Leuchovius beträffande den fråga jag ställde om synsätten i sådant här kursmaterial. Jag kan försäkra att jag inte tar fram denna bok därför att den är något skräckexempel, utan därför att den tyvärr är en ganska typisk återspegling av de synsätt som förmedlats till de unga människor som utgör nästa generations vårdarbetare för den här sektorn. Man har t.ex. på s. 177 en redogörelse för hur, som man säger, en fysisk hjärnskada kan vålla en psykisk avvikelse hos en människa. Så berättar man om en person som slog sig i huvudet när har var utsatt för en bilolycka. Mera i förbigående nämner man att en kamrat till honom, som satt bredvid honom i bilen, dödades. Så berättar man om hur denna människa som tidigare var en positiv och glad person blev alltmer retlig, alltmer destruktiv i sitt beteende, outhärdlig för sin omgivning, deprimerad osv. Sedan har man den otroliga naiviteten — typisk för den klassiska medicinska psykiatrin — att säga att hans psykiska beteende berodde på den skada han fick i huvudet. Det må ändå vara uppenbart för alla att för den som suttit i en bil och kört ihjäl en annan människa är det denna upplevelse och inte slaget i huvudet som är det väsentliga. Men det är typiskt att här framställs det på ett annat sätt. Det är karakteristiskt för den konservativa psykiatrins sätt att leta ut vissa orsaker och förtiga andra. Det är i ett nötskal hela dess vetenskapliga dilemma, hela dess karaktär av kvacksalveri — och den måste bort, ju förr dess hellre.

Fru talman! Socialutskottet har behandlat ett antal motioner som rör abortlagstiftningen, vilket framgår av utskottets betänkande nr 10. I tre av motionerna finns yrkanden om en utvärdering av den nu gällande abortlagen, vilken har varit i kraft sedan den 1 januari 1975. Ett enigt utskott har biträtt dessa yrkanden och uttalar sig för att en sådan utvärdering kommer till stånd. Däremot har utskottet inte förordat någon omprövning av den huvudprincip på vilken abortlagen bygger. Vilka är då motiven till utskottets enhälliga ställningstagande? I utskottsbetänkandet finns dessa utförligt redovisade, och jag skall kortfattat sammanfatta dem i mitt anförande. Först vill jag säga, att vi tidvis har haft en ganska intensiv debatt i abortfrågan. Denna debatt pendlar från en ultraliberal uppfattning som ifrågasätter den nuvarande lagstiftningens regler till en uppfattning som fördömer i stort sett varje abort. Jag hoppas att en utvärdering kan medverka till att balansera denna debatt. En utvärdering bör kunna ge besked om huruvida abortlagen medför negativa konsekvenser, liksom vilka positiva konsekvenser den inrymmer. Utskottet har den uppfattningen att en utvärdering bör kunna ge en mera djupgående bild av hur lagstiftningen tillämpas och effekterna av denna än vad som är möjligt att få genom den statistik vi erhåller genom rapportering till socialstyrelsen över verkställda aborter. Utvärderingen bör försöka klarlägga såväl de positiva som de negativa konsekvenserna av abortlagens tillämpning. Eftersom lagen varit i kraft under fem år, så bör det vara möjligt att få en ganska bra bild av detta. Det sägs att det finns en benägenhet hos vissa kvinnor att se abort som ett alternativ till användning av preventivmedel. En utvärdering bör också försöka utreda om det finns grund för det påståendet. Utskottet har inte i detalj kunnat precisera hur den här utvärderingen skall utföras, men utskottet har pekat på tre huvudpunkter. Den första är att utskottet anser att en genomgång av abortförfarandet bör göras. Därvid är det viktigt att abortrådgivningen beaktas. Och utskottet ger klart besked om vad som avses med abortrådgivning.

Rådgivningskontakten är uteslutande avsedd att vara kvinnan till stöd och hjälp i en för henne svår situation.” Av detta framgår att både utskottet och riksdagen fäste utomordentligt stor vikt vid abortrådgivningen när abortlagen kom till. I praktiken har det sedan visat sig att det förekommer mycket stora regionala variationer då det gäller förekomsten av kuratorsrådgivning.

Utskottet betraktar denna del av utvärderingen som mycket viktig. Den andra punkten som utskottet pekat på är frågan om de stora regionala skillnaderna i abortfrekvensen. Jag har statistik från 1977 och skall här redovisa några siffror. Först tar jag upp aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år. För Stockholms län är siffran 24,7, för Jönköpings län som ligger lägst 12,5, för Kronobergs län 17,4, för Kalmar län 14,2, för Gotlands kommun 14,4 och för Göteborgs kommun 25,8. Om jag sedan tar siffrorna för aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år, så är variationerna också där väldigt stora. För Stockholms län är siffran 33,7, för Jönköpings län, som även här ligger lägst, är den 17,0, för Kronobergs län 24,4, för Kalmar län 20,1, för Gotlands kommun 24,2 och för Göteborgs kommun 29,8. Då är frågan: Vad är anledningen till dessa betydande variationer? Om man bara ser på Smålandslänen kan man konstatera att variationerna är mycket stora. Det bör bli en viktig uppgift vid utvärderingen att försöka komma fram till vilka faktorer det är som förorsakar dessa skillnader. Den tredje punkten som utskottet pekat på som ett viktigt område för utvärderingen är huruvida kvinnan i en abortsituation utsätts för psykiska påfrestningar såväl inför ett beslut om en abort som efter det att aborten utförts. Detta gäller inte minst med utgångspunkt i att abortlagen bygger på kvinnans egen bestämmanderätt i frågan om en graviditet skall avbrytas eller ej. Därmed har också ett stort ansvar lagts på kvinnan. Om det behövs stödåtgärder i form av kuratorskontakter i syfte att minska dessa psykiska påfrestningar är en fråga som bör ingå i denna utvärdering. Detta är således områden som utskottet särskilt pekat på och anser bör ingå i en utvärdering. Men utskottet framhåller att det med utgångspunkt bl.a. i vad som anförts i motionerna kan vara motiverat att undersöka abortlagens tillämpning och effekter även ur andra aspekter. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 10.
Fru talman! Också jag hälsar med tillfredsställelse att vi nu äntligen får en utvärdering av abortlagen. Den var ju ingalunda fri från kontroverser när vi antog den 1974. Och vi är överens om att abortlagen förvisso är en i människolivet djupt ingripande lag. Det är som sagt värdefullt med denna utvärdering. Vi kommer ihåg att lagen antogs i tidsnöd under de sista dagarna i maj 1974. Den hade inte underkastats lagrådsgranskning, och socialutskottet hade inte hunnit remittera den till justitieutskottet. Vi minns också de starka opinionsyttringar som nådde oss från en rad kristna samfund och andra. Därtill kommer att lagen innebar mycket väsentliga förändringar av 1938 års lag. Man antog en ny princip. 1938 års lag var en förbudslag, och aborten var ett undantag från lagen. Nu vände man på principen och fick då en fri abort. Kvinnans avgörande allenast behövdes och behövs beträffande de 12, för att inte säga de 18 graviditetsveckorna. Jag instämmer med Rune Gustavsson i att det är väsentligt att få klarlagt hur kvinnor upplever ensamheten i avgörandet inför en abort. Vi kan utgå ifrån att åtskilliga är utsatta för ett tryck och att friheten blir en chimär i många fall. Hur är det efteråt när man kanske får tankar på att man kunde ha ställt sig annorlunda i abortsituationen? Då är man också ensam och har inte fått dela ansvaret med läkare, kurator och andra. Det är viktigt att det här blir utvärderat. Det gäller också den kvinna som får abort. Hon framhärdar kanske mot ett yttre tryck. Hur upplever hon sin situation och ensamhet efter abortingreppet? När vi antog lagen 1974 talade man om att detta naturligtvis skulle vara en nödlösning också i framtiden. Men det måste ju vara tomt tal, för har man principen fri abort kan man ju inte längre tala om nödlösning. Vi har upplevt ett ökande antal aborter. Det är en av fyra och på sina håll en av tre graviditeter som går till abort. Man räknar med att det under det här året skall bli 34 000 aborter. Det är väl ingen som i dag tänker ta i sin mun att det rör sig om 34 000 nödlösningar? Utvärderingen når inte heller nu, lika litet som när lagen antogs, den som verkligen är part i målet — det ofödda barnet, som saknar rättsskydd — men en och annan kanske kan ana ett och annat. Ett par ord, fru talman, om det särskilda yttrandet. Om man läser betänkandet flyktigt kan man kanske få den uppfattningen att samtliga ledamöter i utskottet tycker att allt är väl beställt. Vi tänker inte ändra på någonting, utan bara gå en opinion till mötes som har krävt en utvärdering. Men vi från vårt håll vill i vart fall inte gå händelserna i förväg utan låta utvärderingen ske, och så får vi se vilka positiva och negativa effekter som uppstår, utan att vi binder oss på något sätt. Där har jag väl en divergerande uppfattning i förhållande till Rune Gustavsson, för inte kan det väl vara så när det gäller denna utvärdering att principerna skall stå fast, oavsett vad som sker? Om nu problemet verkligen ligger i att kvinnan ensam skall ta detta för henne och andra så väsentliga steg och det är till den grad besvärande får vi tänka om, eftersom detta ju också berör huvudprincipen. Vi säger sålunda ingenting i dag, utan vi menar att vi först skall avvakta resultatet av utvärderingen och se vad den för med sig. Därefter får vi ta ställning till vilka åtgärder vi skall vidta i lagens namn. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sven Johansson har frågat socialministern om hon är beredd att medverka till att en utvärdering av verkningarna av abortlagens tillämpning kommer till stånd samt att frågan om sjukvårdspersonalens skyldighet att medverka vid aborter utreds. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. 1974 års abortlag vilar på den principen att kvinnan inom vissa gränser skall få bestämma, om hennes graviditet skall avbrytas. Sålunda är det kvinnan själv som avgör frågan om abort före utgången av tolfte havandeskapsveckan. Hon får vägras abort endast om åtgärden kan medföra allvarlig fara för hennes liv och hälsa. För abort efter tolfte men före utgången av artonde veckan fordras därutöver en särskild kuratorsutredning. Om kvinnan inte medges abort är läkaren skyldig att omedelbart hänskjuta frågan till socialstyrelsen för prövning. Efter artonde havandeskapsveckan får abort ske endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Antalet aborter uppgick år 1974 till 30 636. Under det första året som den nya abortlagen gällde, dvs. år 1975, steg aborterna till 32 526. Därefter har antalet aborter minskat och uppgick år 1978 till 31 918. Med ledning av abortutvecklingen under första halvåret 1979 räknar socialstyrelsen med att antalet aborter i år kan komma att stiga till ca 33 000. Ökningen hänför sig främst till kvinnor som är 30 år och äldre, medan aborterna bland tonåringar minskar. Det bör här nämnas, att 90 96 av alla aborter numera utförs före utgången av den tolfte havandeskapsveckan och att 85 96 av samtliga aborter utförs i öppen vård. Nästan alla kvinnor som söker abort får någon form av rådgivning. En omfattande abortförebyggande information har ägt rum genom ungdomsoch kvinnoorganisationer med stöd av statliga medel sedan den nya abortlagen kom till. En brett upplagd upplysningsverksamhet i abortförebyggande syfte har på initiativ av socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, den s.k. H-nämnden, bedrivits på flera håll i landet. Preventivmedelsrådgivningen har också byggts ut väsentligt och ligger nu på en jämn nivå i hela landet. Jag är väl medveten om att det bland sjukvårdspersonalen finns personer som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka vid aborter. Det önskemålet måste enligt min mening respekteras i de fall moderns liv och hälsa inte hotas. Detta har också förutsatts av riksdagen och understrukits i den senaste lydelsen av socialstyrelsens cirkulär med anvisningar om tillämpningen av abortlagen. Jag vill samtidigt understryka angelägenheten av att den gynekologiska verksamheten planeras på så sätt att kvinnor som är berättigade till abort kan få abort utan onödigt dröjsmål. Vad socialutskottet har anfört i sitt betänkande SoU 1979/80:10 med anledning av motioner om abortlagstiftningen kan jag i allt väsentligt 147 instämma i. I likhet med utskottet anser jag att det inte finns anledning att ändra på huvudprincipen i abortlagen, nämligen att kvinnan själv inom vissa gränser skall få bestämma om hon skall föda sitt barn eller om hon skall låta avbryta graviditeten. Abortlagen har snart varit i kraft i fem år. Med hänsyn härtill och till angelägenheten av att försöka minska abortfrekvensen, anser jag i likhet med socialutskottet att abortlagstiftningen bör utvärderas. Därvid bör enligt min mening särskild uppmärksamhet ägnas sådana frågor som organisationen och omfattningen av preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning samt information och undervisning om sex och samlevnad över huvud taget. Vidare bör bl.a. invandrarkvinnorna uppmärksammas. Vi måste se till att allt som är möjligt görs — utan att rubba på grunderna för abortlagen — för att minska abortfrekvensen. Möjligheten till abort skall självklart stå till buds i de fall kvinnan själv finner att det är den lämpligaste lösningen på de problem som en oönskad graviditet kan medföra. Jag kan försäkra Sven Johansson att jag kommer att följa denna fråga med stor uppmärksamhet.

Fru talman! Den fråga vi nu har att behandla är en av de allra största frågorna för vårt samhälle, vår demokrati och vår livsåskådning — en fråga som har med själva livet att göra. Den rör de ofödda barnens situation. Moder Teresa i Indien får Nobelpriset för sin insats för de svaga. Hon har sagt ett sanningens ord, som borde få oss svenskar att nyktra till. Med sorg har hon konstaterat, att Sverige är ett fattigt land. Det har inte råd att värna om de svagaste och de mest värnlösa — de ofödda barnen. När abortlagen antogs var meningarna om fri abort mycket delade bland medborgarna i vårt land, och det kan ifrågasättas om det fanns en verklig majoritet för beslutet. I den debatt som föregick antagandet av lagen underströks kraftigt att många människor uppfattade den som en kränkning av kristen skapelsetro och humanistisk etik och som ett uttryck för bristande respekt för livet. Den kristna livsåskådningen bygger ju på Bibeln, och det finns många bibelställen som tar upp de ofödda barnens situation. Jag skall be att få citera ett enda, ur den 139:e psalmen, där psalmisten säger: ”Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag beredes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.” Psalmisten talar också om Guds beskydd för fostret i moderns liv. Meningsskiljaktigheterna har inte heller blivit mindre efter fem år. Det är ett starkt tryck från många enskilda och grupper i vårt samhälle att något måste göras. Man kräver inte bara en utvärdering utan också en omprövning. Jag har med anledning av den interpellation jag har väckt fått brev, telefonsamtal och besök som påminner om vad vi upplevde 1974. Nr 34 Det har också framhållits i debatten att om rätten att överleva, en gång inskränkts med samhällets sanktion, behövs det bara tillfälliga förändringar i samhällets livsoch människosyn för att nya gränsförflyttningar skall komma att göras. Har man rätt att utsläcka spirande liv kan inte steget till rätt att utsläcka tynande liv vara så långt. När jag har sagt detta är jag också angelägen om att få framhålla att jag är väl medveten om svårigheterna på detta område. Sekulariseringen i vårt samhälle gör det svårt för många att leva upp till fundamentala livsprinciper. Utvecklingen i vårt land går mot en förändring i inställningen till och respekten för människolivet. Orättvisor och utslagning försätter många i en svår situation. Detta gör att vi måste visa hänsyn och människokärlek när vi försöker komma till rätta med ett av vårt lands stora problem. Jag noterar med tacksamhet att utskottet har tillmötesgått det krav på en utvärdering som jag framfört dels i en motion 1978, dels i en motion i år samt att svaret på interpellationen går i samma anda. Jag ber att få tacka statsrådet för detta svar. När nu en utvärdering kommer att ske är det viktigt att den görs förutsättningslöst, att man tar ner alla tänkbara aspekter och att utvärderingen sker på en så bred grund som möjligt, så att man inte utestänger några grupper och intressen. Jag vet inte vem som skall sätta i gång denna utvärdering och inte heller vilka som skall medverka i den. Det visar sig att aborterna bland tonåringar minskar, och detta sker bl.a. parallellt med en förändrad ideologisk livsinställning bland de yngre. Det är väldigt viktigt att man vid en utvärdering tar hänsyn till denna positiva förändring i ungdomarnas livssyn. På så sätt kanske vi kan finna en väg till att nedbringa antalet aborter. Jag har under den senaste tiden mött ungdomar som anser att vi inte kan bygga ett varmt och medmänskligt samhälle med respekt för livet, om vi tillåter att mellan 30 000 och 40 000 ofödda barns liv utsläcks varje år. Även på detta område bygger vi för framtiden, och det är viktigt hur vi gör det. Här är det också viktigt med informationen. Det uttalades mycket bestämt iden debatt som föregick abortlagen att abort inte bör tillgripas annat än som en yttersta nödlösning. Sådan information ges inte. Varje kvinna som köper graviditetstest på apoteket får full information om att man kan få abort. Det sägs inget om det personliga ansvaret och om respekten för livet. Det sägs inget vackert om livet, om kärleken, om glädjen och om förmånen att få föda ett barn eller om möjligheten för ensamma mödrar att få hjälp eller att kunna adoptera bort barnet. F. ö. måste samhället bli mer barn-, familjeoch hemvänligt bl.a. när det gäller ekonomi, planering och attityder. Vi kommer då snart att upptäcka att ett ja till livet ger långt större glädje och bättre livskvalitet än vår nuvarande, nästan livsfientliga materialism. I det samhället är vi i den kristna församlingen beredda att ställa upp och ge vårt stöd. När det gäller sjukvårdspersonalen kommer ingenting att hända. Då vi hade abortdebatten underströks det ju inte minst från moderat håll hur viktigt 149 det var att sjukvårdspersonalens rätt att icke medverka vid abort blev författningsmässigt reglerad. Vi vet att det egentligen inte finns något skydd för sjukvårdspersonalen. Socialstyrelsens anvisningar gäller ju inte om det skulle bli så att huvudmannen tvingade någon att delta i abortoperation. Det är en mycket viktig principiell fråga i vilken mån konsekvenser av en kristen tro och livssyn skall accepteras i vårt samhällssystem. En lagändring är nödvändig för att skapa ett tillräckligt skydd. På sikt är jag rädd för att man kan börja tvinga personal att delta i aborter mot personalens vilja och övertygelse. d Jag skulle vilja ställa några frågor med anledning av interpellationssvaret. När det gäller sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka vid aborter säger sjukvårdsministern: ”Det önskemålet måste enligt min mening respekteras i de fall moderns liv och hälsa inte hotas.” Det skulle vara intressant att få höra statsrådet tala om i vilka fall moderns liv kan hotas när det gäller en abortoperation. Jag förstår att moderns liv kan vara hotat i samband med en förlossning, men när kan moderns liv hotas då det gäller en abort? Är det endast medicinska skäl som beaktas, eller kan också sociala och andra skäl åberopas? Jag skulle vilja ställa ytterligare ett par frågor. Om någon tvingas medverka vid en abortoperation, är det då socialstyrelsens anvisningar eller den lag som regeringsrätten åberopar som gäller vid en rättegång? Kan socialstyrelsen, om personalsituationen skulle bli besvärlig, utfärda nya anvisningar utan att höra riksdagen? Jag har, fru talman, inget yrkande. Jag hoppas att personalens ställning också kommer med i utvärderingen.

Fru talman! Jag vill svara på Sven Johanssons direkta fråga om när personal kan tvingas att delta vid aborter. Vi måste, som jag sade i interpellationssvaret, respektera att det bland sjukvårdspersonalen finns personer som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka vid aborter. Det är alldeles klart att det måste vara så. Det framgår också av socialstyrelsens anvisningar. Undantag kan vara situationer då moderns liv och hälsa står i omedelbar fara, nämligen då en abort är nödvändig för att rädda moderns hälsa. Det kan vara en sjuklig förändring hos modern som framtvingar en abort. Då kan det också vara nödvändigt att ha den här inskränkningen, om det skulle råka vara så att annan personal inte finns tillgänglig. Det måste således vara yttersta nödfall när personal mot sin etiska och religiösa övertygelse tvingas att medverka vid aborter. Det skall alltså endast vara fråga om medicinska skäl; det är inte sociala eller ekonomiska skäl som gäller i det här fallet. Då finns det inte anledning att ha så bråttom som det kan göra vid medicinska skäl. Det är en viktig del av socialstyrelsens anvisningar.

Fru talman! Bara ett par synpunkter med anledning av Sven Johanssons Onsdagen den utvärderingen? Det framgår klart av utskottets betänkande, p. 2, där vi säger att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört på den här punkten. Det är alltså regeringen och det ansvariga statsrådet som har att ta ställning till det. Jag vill också peka på de punkter i betänkandet som tar upp frågan om personalen. Det är en fråga som utskottet vid olika tillfällen har diskuterat. På s. 5 har vi klart angivit vad utskottet sagt vid ett tidigare tillfälle, vilket riksdagen har anslutit sig till. Vi nämnde då att utskottet inte ansåg att någon författningsmässig reglering av frågan var påkallad. Men, skrev vi också, å andra sidan förutsatte utskottet att sjukvårdspersonal som har betänkligheter i angivet hänseende inte skall vägra medverka då fråga är om abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv och hälsa. Det har utskottet pekat på också i förevarande betänkande. Jag vill till sist säga att det är ett enhälligt utskott som tagit ställning till frågan om en utvärdering. Utvärderingen gäller inte grundprincipen i abortlagstiftningen.

Fru talman! När jag frågade vem det är som tillsätter utredningen avsåg jag om det är statsrådet eller regeringen i dess helhet. Jag vill understryka att utvärderingen bör ske med så bred medverkan som möjligt från olika grupper i vårt samhälle. Jag återkommer till det fall då moderns liv är i fara. Det kan väl inte tänkas att det i särskilt många fall kan vara fråga om timmar, så att man därför skulle kräva att personal som har en annan inställning skall medverka? När jag i dag igen läste igenom debatten från 1974 kom jag att tänka på att man från moderat håll ställde kravet om lagstiftning. Vi har haft ett moderat statsråd sedan den debatten, och det blev ingenting gjort. Nu har vi återigen ett moderat statsråd. Jag skulle vilja säga till statsrådet: Det är i regeringsställning som man kan vidta åtgärder — inte motionsvägen eller interpellationsvägen.